Herr talman! I socialförsäkringsutskottets välmatade betänkande nr 20 behandlas dels budgetpropositionens förslag om statsbidrag till sjukförsäkringen, dels ett trettiotal motioner med ännu flera yrkanden och förslag till reformer och förändringar i sjukförsäkringen. Av alla dessa förslag är det egentligen bara ett — låt vara i ett par olika varianter — som har tilldragit sig något intresse. Det är frågan om kompensationsnivån i sjukpenningförsäkringen, dvs. frågan om hur stor andel av den bortfallna inkomsten man skall få som kompensation av sjukförsäkringen när man är sjukskriven. Den frågan har tilldragit sig ett mycket stort intresse och verkligen skakat om den svenska debatten. Om allt det andra, som egentligen är mycket viktigare, har det varit nästan tyst. Förslagen i de 30 motionerna kommer från företrädare för samtliga riksdagens partier. På mycket viktiga punkter riktar de allvarlig och avgörande kritik mot hela sjukförsäkringssystemet. Betraktar man förslagen som helhet ger de egentligen en bild av en sjukförsäkring i upplösning, en sjukförsäkring som inte längre fungerar som den en gång var tänkt att fungera. Kritiken riktar sig mot många delar av sjukförsäkringen. Jag, liksom kanske de flesta av oss, brukar gärna vilja se sjukförsäkringen som två hopkopplade försäkringar: en sjukvårdsförsäkring och en sjukpenningförsäkring. När det gäller sjukvårdsförsäkringen har vit.ex. en sådan brist som att den i viktiga delar upphör att gälla vid pensioneringen. Detta är egentligen fullständigt meningslöst och orimligt. Varför skall en garanterad ekonomisk möjlighet till sjukvård upphöra när behovet för de flesta av oss blir som störst? Det har aldrig funnits något gott skäl till denna utförsäkring. Den har ställts i särskilt gräll belysning under de senaste åren, sedan den lett till det kanske ännu orimligare systemet med s.k. differentierade vårdavgifter för pensionärer. Vi behöver en livsvarig sjukvårdsförsäkring. Den är en utomordentligt viktig del av sjukförsäkringsskyddet. Så har vi hela det komplex som kallas för Dagmar. Även mot det riktas det allvarlig kritik i många motioner, i vilka man vänder sig mot det system som nu sedan en tid gäller. Utöver det som sades den olyckliga dag då riksdagen fattade beslutet om Dagmarreformen kan det i dag sägas att vi har fått ett nytt exempel på hur det går när man, kanske i bästa välmening, siktar åt ett håll och träffar åt ett annat. Vi vet att Dagmarreformen inte har medfört de nyttigheter som den sades komma att medföra. Det allra viktigaste argumentet för Dagmarreformen var att den skulle ge oss en bättre läkarförsörjning i glesbygderna. Det har vi inte fått, och ingenting tyder på att vi får det. Det är snarare tvärtom. I storstadsområdena, där de förkättrade fritidspraktikerna under många år har stått för en väsentlig del av det öppna sjukvårdsutbudet, har vi fått ett bortfall på grund av att huvudmännen inte har velat eller kunnat träffa avtal med sina fritidspraktiker. Det har blivit ett stort bortfall av faktiska läkarresurser. Det måste nu landstingen, huvudmännen i storstadsområdena, ersätta genom att anställa fler läkare i offentlig tjänst. Var får man dem ifrån? Jo, man är ute och raggar i glesbygderna, för det är där de finns. Det finns inga arbetslösa läkare i Stockholm, men det finns kanske läkare i Jämtland, i Norrbotten och på Gotland som kan lockas att flytta till Stockholm för att ersätta fritidspraktiker som inte längre får arbeta. Så går det när man siktar åt ett håll och träffar åt ett annat. Det är utomordentligt viktigt att få slut på detta system.

Vi säger: Vi måste ha en mer, inte mindre, individuell försäkring. I dag spelar försäkringen en näst intill försumbar roll för finansieringen av stora delar av sjukvården, framför allt i den slutna vården. Vi vet att sluten sjukvård i verkligheten kostar från i allra billigaste fall 500-600 kr. om dagen, upp till flera tusen. Från försäkringen kommer 50 kr. — försumbart! Vi säger från moderat håll att vi vill att försäkringen skall ta en stor del, kanske en huvuddel, av kostnaden. Vi kan inte gå ända upp. Topparna med den mycket kvalificerade och mycket dyra slutna vården kommer vi nog inte att kunna klara försäkringsvägen. Men varför skulle man inte den vägen kunna betala åtminstone så pass mycket som motsvarar den billigaste slutna vården, dvs. i sjukhem och liknande? Då handlar det inte om att öka försäkringsersättningen så där som man förhandlar om vartannat år med någon krona, någon femma eller någon tia, utan då handlar det om att mångdubbla den till hundratals kronor. Varför? Det har många fördelar. En av de viktigaste är att en sådan försäkringspeng kan följa patienten. Om patienten vill söka sin vård någon annanstans än i ett landstingets sjukhus eller sjukhem har han med sig en rejäl grundplåt till att betala kostnaden utan att behöva fråga någon om lov. Inget landstingsråd, inget förvaltningsutskott kan hindra mig att ta min sjukförsäkringspeng med mig och söka vård där det passar mig bäst. För oss är det en viktig förbättring av sjukförsäkringen om man kan komma därhän, men det går inte att göra utan att individualisera sjukförsäkringen. Den mycket betydande ökning av försäkringsavgifterna och däremot svarande mycket betydande sänkning av landstingsskatten som blir möjliga med ett sådant system kan inte växlas mellan en arbetsgivaravgift och en landstingsskatt, men den kan växlas mellan en sjukförsäkringsavgift på min egen skattsedel och en landstingsskatt på samma skattsedel. Det är ett av skälen. Det finns många andra goda skäl för att individualisera sjukförsäkringen och göra den till mer en försäkring och mindre ett system för skatteuppbörd än den är i dag. I fråga om sjukpenningen har allt intresse kommit att knytas till frågor om inkomstbortfallet. Det har diskuterats om sjukpenningen skall vara 80 eller 90 90 och t.o.m., i det moderata fallet, 60 20 några få dagar. Men det är inte den stora frågan. Den stora frågan gäller att vi i dag har en sjukpenningförsäkring som inte fungerar. I dag är det för stora grupper tyvärr inte fråga om vare sig 80 eller 90 20 utan kring 50 26, och då har man inte en fungerande sjukpenningförsäkring. Hur har det blivit så? Jag har inte forskat i hävderna om detta, men jag är rätt säker om att detta är ett förhållande som har förvärrats under årtiondenas gång sedan sjukförsäkringen en gång i slutet av 1940-talet beslöts —- den kom till i början av 1950-talet. Det beror på att arbetslivet har förändrats. Det är fler människor i dag än förr som har okonventionella förhållanden till arbetsmarknaden jämfört med den enkla åtta timmars arbetsdagen på fasta klockslag sex dagar i veckan, som det en gång var. Detta har lett till de här bristerna. Vi vet att de timavlönade har otroligt dålig sjukförsäkring. Detta beror inte på att moderaterna lägger fram förslag om ändrad procentsats. Först och främst beror det på att den som har timlön och är sjuk fem dagar i en vecka förlorar hela veckolönen, fem femtedelar, men får ersättning från sjukförsäkringen med fyra sjundedelar — och det är ju något helt annat. Det är inte vi som har föreslagit att det skall vara så, utan det är inbyggt i sjukförsäkringssystemet. Man har fört fram till oss bud om att en arbetare med genomsnittlig LO-lön på det moderata förslaget skulle förlora 1 260 kr. om han är sjuk en vecka. Om nu siffran är riktig — och det kan man diskutera — är det i varje fall så att han förlorar 900 kr. på socialdemokraterna och 360 kr. på moderaterna. Det är nämligen en socialdemokratisk sjukförsäkring vi har. Socialdemokraterna brukar inte försumma att understryka att det är de som har byggt upp trygghetssystemet. Det är alltså de nuvarande reglerna som tar de 900 kronorna. Sedan är det en sak till som man alltid skall komma ihåg när man betraktar besparingsförslag: det räcker inte för att klargöra effekterna att se efter hur mycket och på vilket sätt man vill spara. Det är lika viktigt att se efter till vad man använder de sparade pengarna. Här är det särskilt viktigt. Moderaterna har lagt fram förslag om besparingar på sammanlagt 21 miljarder i budgeten för nästa år. Ibland låter det som om det vore mera. Vår sjukvårdsminister Gertrud Sigurdsen har räknat ut att dessa besparingsförslag kostar en vanlig löntagarfamilj i Sverige 14 000 kr. om året. Vem som helst kan räkna ut att 14 000 kr. gånger det antal löntagarfamiljer som finns i Sverige blir 75 miljarder. Vi skulle därmed ha avlägsnat hela budgetunderskottet och litet till. Detta är alltså inte sant, utan det är en sådan där finurlig räkneövning som visar på någonting som över huvud taget inte har med verkligheten att göra och därför inte ens är värd att diskutera. Vi har föreslagit att man skall spara 21 miljarder. 8 miljarder går direkt på hushållen. Men vad använder vi besparingarna till? Jo, till ungefär hälften använder vi dem till det tyvärr alldeles nödvändiga, att försöka något förbättra statens urusla finanser och komma litet längre bort från vad som egentligen är ett konkurstillstånd. Till den andra hälften använder vi dem till att sänka skatter — inkl. skatten på sjukersättningar. Vi har föreslagit att man på mycket kort sikt, ett par tre år, skall nå ner till 40 90 marginalskatt i stället för 50 20. Vem som helst kan räkna ut att en sjukpenning med 80 26 av lönen som beskattas med 40 26 på toppen av inkomsten faktiskt ger något fler kronor i handen än en 90-procentig sjukpenning som beskattas med 50 26. Det är så. Man kan alltså inte bedöma förslagen utan att titta på dem i båda ändar: Hur mycket sparar vi, på vems bekostnad sparar vi, vad använder vi pengarna till och i vilken utsträckning går de tillbaka till samma personer på vilkas bekostnad vi sparade? Detta är viktigt. Men vi har ett skäl till för dessa, som många tycker, brutala besparingsförslag. Det ligger egentligen i det som har sagts hittills.

Att bli av med detta kräver pengar. Vi har inte gjort någon egentlig kostnadsberäkning, men jag tror inte att jag tar mycket fel om jag säger: Skall vi bota alla de brister som utskottet och framför allt reservanterna pekar på, handlar det om kostnader i storleksordningen 4-5 miljarder kronor om året. Det är mycket pengar. Varifrån tar vi dem? Vi säger: En del av dem får vi ta fram i solidaritet. Vi är rätt många, inte bara här i riksdagen, som i praktiken har ett hundraprocentigt sjukförsäk ringskydd. Det finns andra sådana gynnade grupper också. Det finns stora grupper som i varje fall har bra mycket över 90 20. Vad är det som säger att inte vi skall få nöja oss med kanske 80 eller 85 6 — eller vad det kan bli — för att därmed göra det möjligt för dem som i dag har det oerhört mycket sämre att få ett acceptabelt sjukförsäkringsskydd? — Detta är bakgrunden till besparingarna. Självfallet skulle vi önska att kunna göra detta på ett smidigare och, inte minst, populärare sätt — detta är inte populärt — men nu har vi hamnat i ett läge där vi i många fall blir tvungna att göra besparingarna först och reformerna efteråt. Staten har inte längre råd att dra växlar på kommande besparingar. Vi kan inte låna pengarna i hur stor utsträckning som helst. Alltså måste vi börja bereda vägen, innan vi kan börja att på allvar planera reformerna. De pengar vi skulle få över genom de besparingsförslag som föreligger i dag räcker inte för att klara detta. De har i och för sig redan gått åt för att rätta till budgeten och något rätta till skattesystemet. Men det är ändå ett steg i riktning mot att våga se på hela systemet för att så snart det över huvud taget är möjligt — och med det menar jag högst några mycket få år, eftersom detta är bråttom — återigen ge Sverige en fungerande sjukförsäkring. Jag menar därmed en sjukförsäkring som fungerar inte för några gynnade utan för alla — vilket alltså inte sjukförsäkringen gör i dag. Låt mig, herr talman, något sammanfatta det som jag anfört. Det finns alltså anledning till mycket grav kritik mot stora delar av vår sjukförsäkring. Den fyller inte sin funktion i dag. Den är orättvis. Den är otillräcklig. Den ger på några punkter överkompensation. Det finns faktiskt gynnade människor, som direkt tjänar pengar på att stanna hemma från jobbet och vara sjuka därför att nettobehållningen av sjukpenningen kan bli större än den lön man skulle ha tjänat. Det finns några sådana. Men det är inte det värsta, utan det är de som inte ens kommer i närheten av den kompensation de skulle behöva. Detta måste botas och rättas till! Vi skall ha en sjukvårdsförsäkring som räcker livet ut och som är lika för alla. Jag tror att det är bäst, för att slippa en fortsatt mytbildning, att en gång till understryka — vilket vi har gjort många gånger förut — att det är en allmän försäkring vi talar om, inte en privat. Vi har talat om att förbättra den allmänna obligatoriska sjukförsäkringen. Vi talar inte om att hänvisa människor till att gå ut på marknaden och teckna försäkringar hos Skandia och Folksam, utan vi talar om den allmänna obligatoriska sjukförsäkringen — med den mycket viktiga skillnad som finns. För en privat försäkring betalar man vad man har råd, skaffar sig de förmåner man har råd att betala för. Har man dåliga inkomster och dålig råd får man nöja sig med ett svagt försäkringsskydd. Den viktigaste skillnaden mellan en sådan och en allmän socialförsäkring är att premien för den allmänna försäkringen fastställs i relation till inkomsten, inte till förmånerna. Förmånerna skall vara lika för alla. Vi skall ha samma rätt till sjukvård, samma rätt till sjukpenning oavsett inkomst, men den avgift vi betalar — oavsett i vilken form den inkasseras — skall vara relaterad till vår betalningsförmåga, dvs. till inkomsten. Det är hela tiden den allmänna försäkringen vi talar om och inte något annat system än detta. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 9 i socialförsäkringsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill till att börja med peka på att Dagmarförslaget också innebar ett besparingsförslag med en omfördelning av resurser till delar av landet som i dag inte får en god hälsovård. Därför ställde vi i centerpartiet upp på det förslaget. Avtalet gäller en tvåårsperiod. Låt oss avvakta den perioden innan vi går ut och allt för skarpt kritiserar det. Såsom framgår av betänkande nr 20 är det en stor mängd motioner som behandlas där. Alla motioner berör sjukförsäkringssystemet. Dessa motioner belyser orättvisa effekter eller inte önskvärda effekter i det systemet. Sveriges befolkning utgör nog den grupp av människor som genom allmänna försäkringar har det största skyddet vid sjukdom och ekonomiska påfrestningar. I tider av ständig ekonomisk tillväxt har förbättringar skett av sjukförsäkringar, arbetsskadeförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen m.fl. skydd i den svenska välfärden. Trots denna utveckling pekar vi i betänkandet på förhållanden där människor inte får kompensation likvärdig med andras. Till betänkandet finns 14 reservationer fogade, och sex av dem står centern för. I reservation 3 om slopad etableringsbegränsning för tandläkare för vi åter fram kravet på fri etablering för denna yrkesgrupp. I dag finns inte längre behovet av etableringsbegränsning, då tandläkarbristen är hävd och antalet sökande till lediga tjänster är högt — detta oavsett var i landet efterfrågan finns. I reservation 5 om ett förbättrat högkostnadsskydd pekar vi åter på de höga kostnader som sjukresorna står för. Detta gäller speciellt för barnfamiljer med ofta sjuka barn eller människor som är i behov av täta läkaroch behandlingsresor. Dessa kostnader kan bli synnerligen betungande för dessa redan hårt drabbade familjer. Utskottet visar på den försöksverksamhet som väl just påbörjats i Norrbottens län och Malmöhus län. I dessa försökslandsting är det inte främst den enskilda familjens resekostnader som skall ses över, utan det gäller att förbilliga och rationalisera resandet mellan hemmet och sjukvårdsinrättningar. Vi anser att staten bör ha ett övergripande ansvar i dessa frågor och att det är rimligt att begränsa kostnaderna för den enskilde till 300 kr. per år för sjukresor. I vår reservation 8 tar vi konkret upp en del av de orättvisor i sjukförsäkringssystemet som i dag föreligger. Vi anser fortfarande att hemmamakeförsäkringen skall utgöra en grundtrygghet vid sjukdom. Samma ersättning skall utgå till studerande, hemmamake och andra låginkomsttagare som i dag utgår för den som ligger på den s.k. garantinivån inom föräldraförsäkringen, dvs. en ersättning med 48 kr./dag vid sjukdom. Vi yrkar därför avslag i vad gäller en frivillig försäkring för dessa grupper. Premiens storlek är fortfarande okänd, men den har stor betydelse för möjligheten att ansluta sig till systemet. Avgiften kan genom sin storlek utesluta människor från ett trygghetssystem. För skiftarbetande, deltidsoch delårsarbetande har både fridagsregeln och ett delningstal för sjukpenningens beräkning betydelse. Reglerna innebär att dessa grupper av försäkrade inte erhåller ersättning vid sjukdom som tillnärmelsevis motsvarar det verkliga inkomstbortfallet. Detta drabbar främst deltidsarbetande kvinnor, som ofta behöver vara lediga för vård av sjukt barn eller på grund av egen sjukdom. Fridagsregeln slår hårt mot dessa. LO och SAF förhandlar för närvarande om andra orättvisor i sjukförsäkringshänseende. Låt mig med ett exempel visa hur bestämmelserna kan slå: En inkomsttagare som tjänar 90 000 kr. och är sjukledig i sju dagar får, om han är statsanställd, en ersättning på 1 610 kr. En kommunalanställd tjänsteman får 1563 kr., en privatanställd tjänsteman får full lön och en privatanställd arbetare 888 kr. Det är ingen rättvisa! Detta förhållande beror på avtal som har slutits mellan parterna, och det är angeläget att pågående förhandlingar leder till en utjämning av ersättningarna. När det gäller deltidsoch skiftarbetandes sjukförmåner gav sjukpenningskommittén förslag till lösningar. Det är fullt möjligt att snabbt bearbeta dessa förslag, så att det kan resultera i ett förslag som kan föreläggas riksdagen. Detta kommer naturligtvis att kosta pengar, det är vi väl medvetna om. Vi har därför i vår motion 2799 av Rune Gustavsson m.fl. visat på besparingar i sjukförsäkringssystemet som skulle kunna betala en sådan önskvärd förändring. Det kan inte vara obekant för någon att centerpartiet för fram krav på besparingar inom sjukförsäkringen. Vad som inte framgått i debatten är den faktiska effekten för den enskilde av vårt besparingsalternativ. Kravet på återhållsamhet i statens utgifter är för de flesta partier ett viktigt krav som man vill ställa. Orsaken är det svåra ekonomiska läge som vårt land befinner sig i. Trots högkonjunktur växer statsskulden och statens utgifter oroväckande. Att i ett sådant läge nonchalera behovet av besparingar är inte rimligt. Skattehöjningar kan inte tillgripas för att förbättra finanserna. Det har nuvarande regeringsparti klart visat. Det kan då inte vara omöjligt att beträffande de 17 miljarder kronor som utgör sjukpenningersättningen göra en besparing på 1,8 miljarder. Den bördan är lättare att bära för den enskilde än de skattehöjningar nuvarande regering så frikostigt fördelat över landets invånare. Socialdemokraterna angriper centerns besparing i försäkringssystemet huvudsakligen med fördelningspolitik som argument. Detta förvånar mig. Alla vet att stora budgetunderskott ökar inflationen och minskar möjligheterna att bekämpa arbetslöshet i lågkonjunktur. Med andra ord är socialdemokraternas politik högst äventyrlig just ur fördelningspolitisk synpunkt. Den höjda fastighetsskatten och de höjda eloch bensinskatterna är också någonting som drabbar de sämst ställda, inte minst barnfamiljer och glesbygdsboende. Jag kan därför inte ta socialdemokraternas motstånd mot besparingar i sjukförsäkringen på allvar. Ovilja att åstadkomma besparingar iden högkonjunktur som vi nu befinner oss i drabbar de sämst ställda hårdare "än några andra. Hårdast drabbas de som ställs arbetslösa. Vi har nu mer än 40 000 fler arbetslösa än i den föregående högkonjunkturen. Om vi inte sparar nu förbereder vi oss dåligt för sämre tider. Den socialdemokratiska lättsinniga politiken när det gäller budgetunderskottet gynnar alls inte de grupper som har det sämst i samhället, tvärtom. Låt mig samtidigt göra klart att centern inte accepterar moderaternas förslag till besparing. Moderaternas förslag innebär bl.a. att de långtidssjuka drabbas på ett sätt som inte är förenligt med centerns politik. Centern har medvetet utformat sitt förslag så, att de långtidssjuka inte drabbas av försämringar. Det är därför som vi föreslår oförändrad ersättning efter 30 dagars sjukskrivning. Centern föreslår också förbättringar för de hemarbetande, deltidsarbetande och skiftarbetande när det gäller sjukförsäkringen, som jag tidigare redovisat. Det är alltså en avgörande skillnad mellan centern och moderaterna i fråga om besparingarna i sjukförsäkringen. Centern utformar sina förslag så, att de sämst ställdas situation förbättras. Centern inser alltså behovet av besparingar för att samhället skall ha förmåga att skapa full sysselsättning och föra en rättvis fördelningspolitik i framtiden, samtidigt som besparingarna i nuet är fördelningspolitiskt rätt utformade. Det är därför som centern inte tvekar att rösta för den besparing som partiet föreslagit under den allmänna motionstiden. Vi ser det också som önskvärt att de avtalsslutande parterna även beaktar denna kompensationssänkning i kommande förhandlingar, lika väl som man ser över nuvarande skillnader i sjukersättningssystemet beroende på vilket avtalsområde det gäller. Det råder alltså inget tvivel om att centern vill att det förslag som vi förelagt riksdagen om sjukförsäkringen bör genomföras. Att vi sedan inför kommande budgetår också diskuterar andra besparingar tyder på att vi känner ett stort ansvar för landets ekonomi. Till slut vill jag något kommentera reservation 13 om villkor för karenstid för egenföretagare. Kravet på god hälsa har slopats för övergång till kortare eller ingen karenstid fr.o.m. nästa år. Men man vågar inte slopa kravet på åldersgränsen 55 år för att ändra karenstiden, detta trots att val av kortare karens innebär en högre avgift för egenföretagare. Vi i centerpartiet ser inga skäl att behålla detta krav, utan vi yrkar på att man inte längre ställer det kravet. Egenföretagare skall själv fritt kunna välja karenstid oavsett ålder. Med stöd av detta yrkar jag bifall till reservationerna 3, 5, 7, 8, 10 och 13.

Herr talman! Vi borde kunna vara överens om att sjukvården skall vara lika för alla människor. Det är den inte i dag. Dagmarreformen har inneburit att många läkare ställts utanför sjukförsäkringen. Dessa läkares patienter måste nu betala mer än andra, och många har inte råd att gå till en läkare som inte är ansluten till sjukförsäkringen. Vi riskerar en orättvis sjukvård, som endast kan utnyttjas av dem som har det bra ställt, därför att sjukförsäkringen inte betalar någon del av vårdkostnaden. Vi har i reservation 2 utvecklat våra synpunkter i fråga om detta. De konkreta resultaten av Dagmarreformen börjar nu visa sig. Många människor har fått en försämrad tillgång till vård på grund av att många fritidspraktiker uteslutits från ersättningsmöjligheterna. För att kompensera detta har t.ex. Stockholms läns landsting anställt fler läkare. Detta måste rimligtvis innebära att det blir ännu svårare att rekrytera läkare till glesbygden. Det vore intressant att höra någon företrädare för utskottsmajoriteten utveckla hur t.ex. fler läkare i Stockholm befrämjar vården i Norrlands inland och gör det möjligt att få fler läkare där. Folkpartiet anser att det bör finnas en fri etableringsrätt för läkare. Det skall vara möjligt både för läkare som vill vara privatpraktiserande på heltid och för fritidspraktiker att ansluta sig till sjukförsäkringen utan att något tillstånd krävs. Vi vill använda ekonomiska incitament för att få fler läkare till glesbygden. Vi tror att det är effektivare än den etableringskontroll som finns och som snarast verkar motverka sitt syfte. Utskottsmajoritetens och regeringens försvar för etableringskontrollen av tandläkare är om möjligt ännu ihåligare. Jag skall inte här upprepa alla argument i denna fråga. Vi hade en lång diskussion för knappt två månader sedan. Jag kan dock inte frigöra mig från misstanken att regeringen i första hand vill slå vakt om och bygga ut den vård som bedrivs i offentlig regi just för att vården drivs av landstingen och inte därför att vården skulle vara bättre. Folkpartiet anser att målet måste vara att erbjuda så bra tandvård som möjligt. Förutsättningarna för detta ökar, tror vi, om den enskilda människan fritt får välja vilken tandläkare han eller hon vill gå till. Detta kräver en fri etableringsrätt. Herr talman! Budgetunderskottet är fortfarande alltför stort. Vi måste minska budgetunderskottet bl.a. därför att en minskning av detta är en förutsättning för att få ned inflationstakten. En lägre inflationstakt är en viktig förutsättning för att vi skall kunna pressa ned arbetslösheten. Insikten om dessa viktiga samband verkar ibland också finnas hos regeringen. Vi måste alltså spara pengar. Skattehöjningar är inte något bra alternativ, därför att de leder till att samhällsekonomin fungerar sämre. Det är svårt att hitta bra besparingar. Det finns inga stora besparingar att göra på att skära bort kostnader som är helt onödiga och där ett borttagande direkt leder till ett bättre samhälle. Det är trots detta nödvändigt att finna besparingar helt enkelt därför att alternativet, att inte skära ned budgetunderskottet, är sämre. Vid utformningen av besparingarna bör en utgångspunkt vara att de inte skall drabba grupper som redan har det svårt. Vi föreslår därför inte några besparingar som drabbar t.ex. handikappade. Folkpartiet har tvärtom pekat på att det finns grupper som tillhör ”det glömda Sverige” och för vilka ytterligare insatser krävs. För att besparingarna skall bli tillräckligt stora krävs att de berör många människor. Men för varje människa blir förändringen ändå relativt ringa. I det aktuella utskottsbetänkandet har folkpartiet föreslagit två exempel på denna typ av besparingar. Vi har för det första föreslagit att kostnaderna för sjukvården skall minskas genom att patientoch läkemedelsavgifterna höjs med 15 kr. till 65 kr. Samtidigt vet vi att vissa grupper har mycket höga kostnader för sin sjukvård i dag. Det gäller dem som har resekostnader och som endast får resekostnader som överstiger 30 kr. ersatta. Vi föreslår därför dels att resekostnaderna skall räknas in i högkostnadsskyddet, dels att högkostnadsskyddet skall träda i kraft tidigare, så att inte den totala kostnaden ökar som en följd av de höjda avgifterna. Den samlade effekten av folkpartiets förslag är således: 1. Statens kostnader minskar med ett par hundra miljoner kronor. 2. De som utnyttjar sjukvården mycket får i många fall en förbättring genom att resekostnaderna räknas in i högkostnadsskyddet. 3. De som får betala något mer är de som besöker läkare bara någon eller några gånger per år. Jag har svårt att se det orättfärdiga i vårt förslag. Utskottsmajoriteten hänvisar när det gäller högkostnadsskyddet för resor till att frågan bereds i regeringskansliet. Handlingskraften från regeringen imponerar inte. Den andra besparing som folkpartiet föreslår är en viss minskning av ersättningsnivåerna från sjukförsäkringen. Förslaget innebär att ersättningen skall utgå med 80 26 av dagslönen under de första 30 dagarna varje år. Denna förändring, samt en effektivisering när det gäller insjuknandedagen, innebär en besparing på 1,8 miljarder kronor. För varje enskild individ blir dock effekten relativt blygsam. För en person som i dag har en sjukpenning på 225 kr. minskar sjukpenningen under de första 30 dagarna med 25 kr. per dag, dvs. till 200 kr. Efter skatt blir minskningen ungefär hälften, dvs. 12,50 kr. Om man är sjuk 20 dagar per år, minskar ersättning efter skatt således med 250 kr. Även om man är sjuk 30 dagar eller mer minskar inte ersättningen med mer än knappt 400 kr. Fru talman! Mot denna bakgrund förefaller det nästan löjeväckande när socialdemokraterna går ut och i stora annonser förklarar att ”en sak är i alla fall borgarna överens om. De ska försämra sjukförsäkringen om de får chansen!” Därefter redovisas en beräkning där det hävdas att moderaternas förslag leder fram till att en LO-medlem förlorar 1 260 kr. på en veckas sjukdom. Jag skall inte lägga mig i debatten om hur stor förändring moderaternas förslag innebär. Jag anser däremot att det är klart vilseledande att utforma annonser så, att de är avsedda att ge läsaren intrycket att folkpartiet och centerpartiet vill ha besparingar inom sjukförsäkringen i samma storleksordning som moderaterna. Folkpartiets förslag innebär att ersättningen efter skatt minskar med knappt 15 kr. per dag. Vi är beredda att debattera och stå för de förslag vi för fram, men vi kräver också att våra förslag presenteras på ett korrekt sätt. Jag kan i och för sig förstå socialdemokraternas problem. Det är givetvis svårt att göra slagkraftiga affischer och annonser där en minskad ersättning med 15 kr. per dag i högst 30 dagar utmålas som en helt oacceptabel social nedrustning. Men det borde kännas ärligare att slänga ut stora annonspengar — och framför allt borde era egna medlemmar känna det bättre — om det vore fråga om en korrekt och riktig beskrivning. Ni borde ha lärt er från förra valet att ärlighet varar längst. Efter detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna nr 2, 3,4, 7, 10 och 12.

Fru talman! I dag kan en arbetarmajoritet i riksdagen avvisa de borgerliga attackerna mot sjukförsäkringen, den sjukförsäkring som är en av hörnstenarna i vårt sociala trygghetssystem. Men frågan är: Vad händer efter valet? Vi skall minnas att borgarna har ett förflutet när det gäller försämringar av sjukförsäkringen, och detta förflutna ligger inte så långt tillbaka i tiden. Innan de avgick fattade de beslut om att införa karensdagar i sjukförsäkringen. Då, liksom i dag, sade byggnadsarbetare i Stockholm ifrån, och svenska folket sade också ifrån i det följande valet. Arbetarmajoritetens första åtgärd i den här riksdagen blev att riva upp beslutet om karensdagarna. De försämringar av sjukförsäkringen som är aktuella i dag förs fram av moderaterna med stolthet. De är stolta över att lägga fram det här förslaget. Inom centern däremot börjar man nu få kalla fötter. Man är litet orolig för vad det är man ger sig in på. I gårdagens och i dagens intervjuer har man sagt att detta bara är en budget för ett år framöver — sedan skall man tänka om. Men hur är det egentligen, Karin Israelsson, har det någon praktisk betydelse om centern tänker om efter ett år — om det nu skulle gå så illa att vi får en borgerlig regering? Det är nämligen ett vallöfte från borgarna att omedelbart försämra sjukförsäkringen. Det är en av de första åtgärderna som de skall vidta. Om sedan centern efter ett år ångrar sig, kommer det då, när systemet redan har införts, att ha någon praktisk betydelse? Jag tvivlar på det. Genom denna debatt, där centern börjar vackla och moderaterna med bravur och stolthet för fram förslagen, har folkpartiet kommit litet grand i skymundan. Men jag tycker att det är viktigt att vi gör klart att det är ett enigt borgerligt förslag, som hela folkpartiet står bakom. Det vore intressant att få veta om det finns en borgerlig enighet bakom moderaternas uttalanden i övrigt. Jag skulle här vilja citera fru talmannen från den allmänpolitiska debatten, där hon i en diskussion med socialministern förklarade hur försämringarna i sjukförsäkringssystemet skulle slå. Socialministern anförde nämligen att det är en tvångslag som borgarna talar för, dvs. en lag som i första hand skulle drabba privatanställda arbetare. Men då sade Ingegerd Troedsson: ”Gör man som vi föreslagit, innebär det inte att de offentliganställda sitter i orubbat bo. Självfallet är det en regerings skyldighet att i så fall se till att det genom avtalsförhandlingar blir likartade förhållanden —en kraftfull regerings skyldighet, skulle jag kanske säga.” Vad säger centern och folkpartiet om detta? Är ni beredda att i en kommande borgerlig regering medverka till att stifta tvångslagar som river upp möjligheten för fackföreningarna att genom avtal förbättra sina villkor? Är ni eniga om det inom centern, och ställer också folkpartiet sig bakom detta? Ni har sagt att ni skall ge klara besked före valet, och detta är en viktig fråga. Det finns över en miljon offentliganställda som vill ha besked om huruvida en borgerlig regering kommer att stifta tvångslagar. Det är inte bara förslag av denna typ, som syftar till en klasslagstiftning, som i detta betänkande förs fram i reservationerna från de borgerliga. Även andra försämringar föreslås. Höjda avgifter inom vården är ett exempel. I dag kostar ett läkarbesök 50 kr. Moderaterna vill omedelbart höja till 60 kr. — centern likaså. Folkpartiet går ett steg längre och tycker att ett läkarbesök skall kosta 65 kr. När den s.k. sjukronan infördes i början av 1970-talet skedde det för att man skulle få en låg och fast kostnad som inte skulle göra det ekonomiskt oöverstigligt för vanliga människor att söka vård. Det var målsättningen med sjukronan. Den har sedan så att säga fördubblat sig själv, eftersom vi i dag har en avgift på 50 kr. Vi inom vpk anser att vårdkostnaderna nu har blivit så höga igen att det finns skäl att misstänka att de kan vara ett hinder för många människor att söka vård. För läkarbesök, hämtning av medicin på recept och en eventuell sjukresa får man i dag själv betala 130 kr. De borgerliga vill alltså ytterligare höja dessa avgifter. Vår principiella inställning till avgifter inom sjukvården är att hälsooch sjukvården på sikt skall vara avgiftsfri för den enskilde och betalas över skattsedeln. Men till dess att vi kan få en sådan reform måste högkostnadsskyddet förbättras. Det kan ske antingen genom en sänkning av antalet besök som kvalificerar för avgiftsfrihet, eller också genom en förlängning av den tid under vilken beöken skall äga rum. Vi kan tänka oss de två vägarna. Dessutom skall, vilket är mycket viktigt, även kostnaderna för sjukresorna omfattas av högkostnadsskyddet. Detta, fru talman, tar vi upp i reservation 6. Jag vill även påpeka att detta högkostnadsskydd inte fungerar lika över landet. I Kopparbergs län t.ex. är man efter 8 besök kvalificerad för fri vård, medan det här i Stockholm krävs 15 besök. Jag har för mig att det i sjukvårdslagen står att det skall vara en vård på lika villkor för alla. Skall man betala olika mycket, kan man knappast tala om lika villkor. Vi har till detta betänkande också fogat en reservation, som rör deltidsoch delårsarbetandes sjukpenning. Vårt krav på en rättvis sjukersättning till deltidsarbetande avstyrks med motiveringen att arbetsmarknadens parter, LO och SAF, har enats om en utredning, som skall se över de orättvisor som råder inom sjukförsäkringen. Den planerade utredningen löser emellertid inte alla problem med de orättvisa sjukersättningarna. De studerande ställs ju utanför denna utredning. Nu har det också tillkommit en grupp med anledning av de ändrade regler som har införts i år för försäkrade med särskilt vuxenstudiestöd. Om de blir sjuka t.ex. på sommaren, när de arbetar och har full sysselsättning, får de alltså inte full sjukersättning utan en väldigt dålig ersättning. Den som en sommarmånad tjänar 8 000-9 000 kr. får med nuvarande bestämmelser ungefär 25 kr. om dagen vid sjukdom. Detta är någonting som omedelbart måste rättas till. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation 11, som tar upp just denna sak.

Fru talman! Jag skall uppehålla mig vid reservationerna 1-6 som rör frågor om sjukvårdsersättning. Börje Nilsson kommer att behandla övriga reservationer som rör frågor om sjukpenning. Vad moderaternas krav på systemförändringar i verkligheten skulle innebära ger de moderata reservationerna i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 20 en klar anvisning om. I många avseenden är deras reservationer avslöjande. Genom dem får vi en klarare bild av det system som man eftersträvar då det gäller utformningen av den sociala tryggheten. Ett förverkligande av de förslag som man nu presenterar skulle innebära att vi snabbt avlägsnade oss från den ”svenska modellen”, dvs. från det sociala trygghetssystem som vi har byggt upp och som vilar på grundprinciperna om solidaritet, trygghet och likställdhet. Moderaterna syftar till ett helt annat system, ja, ett annat samhälle. Moderaterna sätter in sina attacker mot hela folkhemstanken samma år som vi firar 100-årsminnet av Per Albin Hanssons födelse — folkhemmets grundare. Uppenbart har Amerikas privatiserade och kommersialiserade system på försäkringsoch sjukvårdssidan i långa stycken stått modell för moderaterna. Det är tydligt att man syftar till ett system, där den generella välfärdspolitiken överges och ersätts med sociala förmåner som är kopplade till inkomststreck och en närgången inkomstprövning, där medborgare delas uppi svaga och starka, i sämre och bättre. Om vederbörande sedan har råd och möjighet får det sociala trygghetsbehovet tillgodoses genom egna och ofta dyra privata försäkringar. I väsentliga delar skall exempelvis sjukvården privatiseras. Folkpartiet, som tycks bli alltmera följsamt till moderaternas nyliberala idéer, följer även här moderaterna i spåren. Man anser att den öppna vården utanför sjukhusen man skall ske genom privatpraktiserande vårdgivare, vilket väl bl.a. måste innebära en privatisering av våra vårdcentraler. Moderaterna motsatte sig som bekant den allmänna sjukförsäkringens införande 1955. Nu passar det dem att använda denna en gång så illa omtyckta reform för finansiering av olika privatiseringsobjekt på vårdområdet och i sina attacker på den offentliga sektorn och dess skattefinansiering. Man kräver att försäkringen skall ersätta en väsentligt större del av sjukvårdskostnaderna, jämfört med vad som nu är fallet, och på sikt ersätta landstingsskatten som den främsta finansieringskällan för hälsooch sjukvården. Om man inte visste det förut, får man här bekräftelse på att moderaterna mer eller mindre vill avskaffa landstingen. I varje fall skall landstingen bli av med alla uppgifter utom sjukvården. Men där det går skall tydligen även sjukvården föras över till annan huvudman. Därmed avses, såvitt man kan förstå, privatföretag. Det här tricket att döpa om landstingsskatten till sjukvårdsförsäkring har säkerligen en speciell bevekelsegrund. Därmed öppnar man också dörrarna för bl.a. privata tilläggsförsäkringar. Man söker bokstavligen föra folk bakom ljuset om vad det egentligen gäller genom att tala om behovet av konkurrens, den enskildes valfrihet etc. Att det är frågan om en annan och för det stora flertalet människor sämre sjukvård talar man tyst om. Den svenska socialpolitiken, som med rätta ofta tilldragit sig uppmärksamhet och beundran långt utanför våra gränser, har byggts upp på några grundläggande och utomordentligt viktiga principer om solidaritet och likställdhet. Vi möter detta i vår lagstiftning och i utformningen av reformerna. Vi har en allmän folkpension och en allmän tilläggspension. Vi har en allmän sjukförsäkring, en allmän föräldraförsäkring och en allmän tandvårdsförsäkring. Vi har allmänna barnbidrag, för att nu nämna en del av de reformer som ingår som viktiga delar i den trygghetsskapande välfärdspolitiken. Uppbyggnaden av dessa socialpolitiska reformer är grundade på principen att de skall omfatta alla medborgare. Därför är och förblir vår huvudlinje att alla barnfamiljer skall ha barnbidrag, alla gamla pension, alla skall ha tillgång till samma kvalificerade sjukvård och utbildning. Vårt försvar för den generella välfärdspolitiken är ytterst ett försvar för principen att det vi tillsammans arbetat ihop, det skall också komma alla till del. Dagmarreformen tycks inte lämna moderaterna någon ro. Även i denna fråga följer folkpartiet moderaterna i spåren. Vi har hört det här i dag, nu vill moderaterna att ”Dagmarsystemet” snabbt skall avvecklas, trots att det föreligger en överenskommelse mellan staten och sjukvårdshuvudmännen om finansieringen av hälsooch sjukvården i detta avseende för åren 1985 och 1986, en överenskommelse som riksdagen ställt sig bakom. Socialförsäkringsutskottet understryker nu liksom tidigare att reformen ligger i linje med strävandena att med försäkringsmedel bättre fördela och förstärka utbudet av den öppna vården och att det bör kunna medverka till att den nya hälsooch sjukvårdslagens målsättning om en god hälsooch sjukvård för alla medborgare på lika villkor skall kunna uppfyllas och samtidigt underlätta sjukvårdshuvudmännens planering av vården. Eftersom sjukvårdshuvudmännen har det övergripande ansvaret för befolkningens hälsooch sjukvård, anser utskottet det både riktigt och rimligt att sjukvårdshuvudmännen också har ett inflytande över hur de trots allt begränsade ekonomiska och personella resurserna fördelas, såväl mellan de olika sjukvårdshuvudmännen som inom deras resp. geografiska områden. Utskottet framhåller vidare att det fria läkarvalet i verkligheten är förbehållet patienterna i vissa storstadsområden, eftersom den offentliga vården i dessa områden har god tillgång på läkare och det övervägande antalet privatpraktiker etablerar sig där. Genom att resurserna styrs jämnare över hela landet kan ett fritt läkarval på sikt bli en realitet även för den övriga befolkningen. Ett argument som ofta upprepas av moderaterna är att sjukvården skall bli billigare för försäkringen med en fri konkurrens mellan offentlig och privat vård. Låt mig då erinra om att Dagmarreformen innebär att ersättningsbeloppen från försäkringen för åren 1985 och 1986 bestämts i förväg och ligger på samma nivå som för år 1984. Den tidigare fortgående utgiftsökningen för försäkringen när det gäller sjukvården har sålunda bromsats, och i realiteten sker en fortlöpande besparing inom sjukförsäkringen. I ett prestationsrelaterat system är det däremot fritt fram för såväl sjukvårdshuvudmännen som privata vårdgivare att rekvirera försäkringsersättning för den vård man gett, utan att någon prövning sker av om försäkringsersättningarna fördelas rättvist mellan medborgarna eller används på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

Fru talman! Det skorrar falskt och är i sak felaktigt när man söker göra gällande att man genom en ökad privatisering och en s.k. fri konkurrens både skulle kunna uppnå samhällsekonomiska besparingar och lösa grundläggande sjukvårdsproblem. Det är genom samhällets aktiva insatser vi har kunnat bygga upp en hälsooch sjukvård som kommit att inta en ledande ställning i världen — en hälsooch sjukvård som dessutom genom omfattande sociala reformer kunnat ställas till allas förfogande på likvärdiga villkor. Det är dessa värden vi har anledning att slå vakt om! Detta har också skett genom den stora uppslutning Dagmarreformen fått här i riksdagen. När man lyssnar till moderaternas allt annat än sakliga kritik av Dagmarreformen får man en känsla av att det närmast är fråga om en partsinlaga från Läkarförbundet. Mot den bakgrunden kan det ibland finnas anledning påpeka att försäkringen i första hand är till för patienterna och inte för läkarna. Bakom Dagmarreformen står en bred riksdagsmajoritet. Moderaterna och folkpartiet har förblivit ensamma i sina attacker på reformen. Jag yrkar avslag på reservationerna 1, 2 och 4 och bifall till utskottets hemställan i motsvarande delar. Reservation nr 3 gäller slopad etableringsbegränsning för tandläkare, en fråga som debatterades så sent som i december i fjol i denna kammare. Riksdagen beslöt då att etableringsbegränsningen skulle vara kvar även under år 1985. Något nytt har inte tillkommit i frågan, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan även på denna punkt. I reservationerna 5 och 6 ställs krav på ett förbättrat högkostnadsskydd. Eftersom överväganden pågår inom regeringskansliet om att överföra det ekonomiska ansvaret för sjukresorna till sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. nästa år anser utskottet — liksom tidigare — att den pågående beredningen bör avvaktas innan riksdagen uttalar sig för någon bestämd lösning på problemet med höga sjukresekostnader. När det gäller övriga önskade förbättringar av högkostnadsskyddet vill utskottet avvakta den uppföljning och utvärdering av de olika läkemedelsförmånerna som riksförsäkringsverket och socialstyrelsen håller på med. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan även på dessa punkter och avslag på reservationerna.

Fru talman! Få ledamöter, om ens någon, i denna kammare kan mer om svensk sjukförsäkring än Sven Aspling. Jag är därför litet undrande över att Sven Aspling inte tycks se de stora brister som i dag finns i den sjukförsäkring som han själv på goda grunder är så hårt knuten vid. Sven Aspling talar om att vi moderater i fråga om den del som gäller sjukvårdsersättning föreslår systemförändringar som är så långt gående att det handlar om att rasera folkhemmet och välfärdsstaten. Det kan inte gälla den tia med vilken vi vill höja läkarbesökskostnaden — man kan ha vilken uppfattning man vill om 10 kr., men inte är det skillnaden mellan att bevara och att rasera folkhemmet — utan det måste gälla de större frågorna. Kan t.ex. detta att hävda att vi skall ha en livsvarig sjukvårdsförsäkring, som gäller oss alla fram till den dag vi dör, vara en försämring av sjukförsäkringen jämfört med vad som nu gäller som är så allvarlig att vi därmed raserar folkhemmet och tryggheten? Sven Aspling tycks fortfarande tro att vi är ute efter att privatisera hela systemet. Vi har sagt att vi vill ha mycket större utrymme för privata initiativ i produktionen av vård. Jag använde dock en stor del av mitt första anförande till att understryka att när det gäller betalningen, finansieringen, är det en allmän, obligatorisk sjukförsäkring som vi vill göra bättre, inte en privat. Det fria läkarvalet är i dag, säger Sven Aspling, förbehållet patienter i storstadsområden. I viss utsträckning var det så tills Dagmar trädde i kraft — då blev det ytterligare en inskränkning. Nu är det fria läkarvalet förbehållet patienter i storstadsområden som har gott om pengar och har råd att betala fritidspraktikern utan stöd av sjukförsäkringen. Kan det vara ett framsteg? Dagmarreformen lämnar inte moderaterna någon ro, säger Sven Aspling. Nej, det gör den inte. Men det är inte det värsta, för vi kan leva med oron. Den lämnar emellertid inte patienterna någon ro, och det är värre. Dagmarreformen har medfört alla de nackdelar som vi förutspådde när den infördes, och dessutom ytterligare en del därtill. Vi håller med om, Sven Aspling, att en sjukförsäkring värd namnet skall omfatta alla människor på så lika villkor som möjligt. Kan man då säga att det är någon vinst, när läkartätheten i Stockholm genom Dagmarreformen ökar med 30 läkare i år? Ytterligare 30 läkare anställs, och varenda fritidspraktiker som fanns här förut är kvar — de flyttar inte ut på landet, därför att de inte får vara fritidspraktiker längre. Det är likadant i övriga storstadsområden. Kan man säga att detta är en reform som syftar till allas bästa, när resurserna tunnas ut för dem som redan har de sämsta resurserna?
Fru talman! När det gäller den slopade etableringsbegränsningen för tandläkare påstår Sven Aspling att det inte har framkommit något nytt efter det att vi i höstas debatterade frågan och fattade beslut och att situationen åtminstone inte har förändrats så att det i dag råder tandläkarbrist. Tvärtom finns ingen tandläkarbrist i dag och behov av en etableringskontroll saknas. Inom centern ser vi det som nödvändigt att nu slopa etaberingsbegränsningen, eftersom den inte alls haft den effekt som den var tänkt att ha när den infördes. Jag antar att Barbro Nilsson i Visby kommer att ta upp detta ytterligare i sitt anförande, eftersom det ligger henne varmt om hjärtat. När det gäller reservation 5 om ett förbättrat högkostnadsskydd vill jag framhålla att det inte bara är den beredning som nu sitter som har studerat denna fråga. Det finns en utredning från 1981, Sjukresor — Samordning och förenkling, som har tagit upp konkreta förslag för att förbättra för de människor som i dag har höga kostnader för sina sjukresor. Vi ser i centern detta som nödvändigt, eftersom det är svaga och redan hårt utsatta grupper som drabbas. Det kommer också att dra ut långt på tiden om vi skall avvakta de försök som pågår i Malmöhus och Norrbottens län och som egentligen inte har denna inriktning utan handlar om andra saker. Därför har vi reserverat oss till förmån för motionerna med detta syfte.
Fru talman! Jag anser att det är helt fel uttryckt av utskottets ordförande Sven Aspling när han säger att vi vill privatisera vårdcentralerna. Det är inte på något sätt detta det handlar om. Det handlar om att vi vill ha en komplettering till det som i dag finns på den allmänna sidan. Det måste väl vara bättre för den enskilda människan att själv kunna få välja läkare. Jag tror att vi kan få otroligt många synpunkter på just detta. Många människor har vänt sig till privata läkare i flera år och känner en trygghet i detta, och framför allt kan de få en snabb behandling. Det är det vi vill, och det är det vi stöttar tillsammans. Vem som följer vem i spåren kan nog inte någon annan än vi själva avgöra. Vi är två partier som i många avseenden har olika åsikter, men i just i denna fråga anser vi detsamma, och då tycker jag att vi har full rätt att föra fram våra åsikter utan att behöva bli jämförda med varandra. Men jag antar att ni gör likadant på den socialistiska sidan. Efter det påstående som Sven Aspling gjorde börjar jag förstå varför vpk röstar så mycket tillsammans med socialdemokraterna. De styrs kanske till detta.

Fru talman! I mitt anförande ställde jag en fråga till centern och folkpartiet, eftersom båda partierna har gjort det till något av en moralisk fråga att ge besked före valet. Jag frågade om centern och folkpartiet är överens med moderaterna om att lagstiftningsvägen förbjuda offentliganställda att genom avtal försäkra ——

Fru talman! Jag vill gärna använda de här minuterna till att i varje fall försöka sprida litet upplysning till herr Carlshamre och Kenth Skårvik. Debatten om de offentliganställda läkarnas fritidspraktik har i många avseenden kommit att bli våldsamt överdriven. Det gäller ju en begränsad verksamhet som är av tämligen marginell betydelse när det gäller allmänhetens tillgång till läkare. Moderaterna söker använda dessa låt mig säga extraknäckande läkare som ett slagträ i den propaganda som syftar till att rasera den offentliga sjukvården. Därmed går de också emot grundtankarna i hälsooch sjukvårdslagen , detta trots att hälsooch sjukvårdslagen infördes av en borgerlig regering och, som man trodde, med moderaternas stöd. Dagmaröverenskommelsen är en logisk följd av HSL:s grundläggande stadgande att landstingen har ansvaret för att medborgarna får en god sjukvård. Beslutet om att landstingsanställda läkare inte får driva fritidspraktik med försäkringens stöd har ju upprört moderater och folkpartister. Låt mig därför påpeka att före 1975 hade inte fritidspraktikerna någon rätt att vara anslutna till den allmänna försäkringen. Man kan fråga sig om det inte fanns någon allmän försäkring då. Försäkringsvillkoren kan ändras, låt mig påpeka det, utan att försäkringen för den skull upphör att gälla. Vi har exempelvis haft en samhällelig kontroll av anslutningsrätten för tandläkare en längre tid, och vi har diskuterat frågan här utan att någon har påstått att försäkringen har upphört. Vi har haft schablonersättningar inom försäkringen för t.ex. handikapphjälpmedel, ambulanstransporter, etc. Att fritidspraktiker får sin ersättning av landstingen är heller inte märkligt. På liknande sätt är det ju på arbetsmarknaden i övrigt. Moderaternas primära intresse är uppenbart att slå vakt om läkarkårens ekonomiska intressen i sammanhanget. Egentligen vill moderaterna rasera grunderna för hälsooch sjukvårdslagen genom att bokstavligen ifrågasätta landstingens existens. Man vill helt bryta upp överenskommelsen mellan staten och landstingen. I klartext betyder det här att arvodena till privatpraktiserande läkare också måste höjas. Det är nog en av de få grupper som jag tror moderaterna vill ge förbättringar. Jag får, fru talman, återkomma till några av Carlshamres synpunkter på försäkringen — de skall inte stå oemotsagda. Detta får jag ta i nästa replik.

Fru talman! Menar Sven Aspling att fram till den 1 januari 1985 hade landstingen inte möjlighet att leva upp till sitt ansvar att erbjuda god sjukvård? Det är vad han säger, att först med Dagmarreformen blev det möjligt för landstingen att efterleva hälsooch sjukvårdslagens bestämmelser Men det kan ju ändå inte vara så. Det är riktigt att vi hade några fritidspraktiker inom försäkringens ram förrän i mitten på 70-talet. Då fick vi dem. De visade sig fylla ett mycket stort behov, de blev mycket omtyckta, de blev mycket efterfrågade och de blev fler och fler. Det var just när man fann att de blev fler och fler — att allt fler människor sökte sig till denna form av läkarvård — som man ansåg det nödvändigt att i monopolets namn stoppa dem. Det är märkeligt att man kan dra så väldigt långt gående slutsatser ibland — och ibland inga alls. Kan det verkligen vara så, att Sven Aspling menar att den sjukvårdsförsäkring vi har i dag, utan några förändringar och förbättringar, är den bästa vi kan få? Är Sven Aspling medveten om att när det går människor på gatan och demonstrerar emot att de förlorar pengar på sjukförsäkringen, så är det till allra största delen mot den i dag gällande sjukförsäkringen, inte mot moderata ändringsförslag, som de demonstrerar? De vet kanske inte ens om att ifall de förlorar 1 260 kr. om dagen brutto före skatt, så är 900 kr. av dessa 1 260 kr. beroende på dagens regler, som Sven Aspling och hans parti har infört. När det är på det sättet att människor måste ut och demonstrera därför att vi har en dålig sjukförsäkring — en i dag dålig sjukförsäkring — kan det då verkligen vara så, att det inte finns anledning att diskutera några som helst förändringar, några som helst förbättringar i det system som ändå har levt sedan 1940-talets mitt i sina grunddrag? Sedan skall vi kanske komma ihåg — jag har haft anledning att erinra om det en gång tidigare i en sådan här diskussion — att vi faktiskt fick vara utan sjukförsäkring under ett år, av statsfinansiella skäl. Redan när man fattade beslut om sjukförsäkringen sköt man upp ikraftträdandet fem år, varefter man på socialdemokratiskt förslag sköt upp den ett år till, därför att statens finanser inte medgav införande av en allmän sjukförsäkring vid det tillfället. Vi kan hamna där igen — att man inte kan hålla landet, hålla folket, med en allmän sjukförsäkring på grund av att ekonomin har tillåtits bryta samman. Ur den synpunkten är det viktigaste vi kan göra för att få sjukförsäkringen bättre och starkare just att räta upp landets trassliga och dåliga ekonomi. Det är alltså ett skydd för själva trygghetssystemet att bl.a. genom besparingar försöka få ekonomin att uthålligt kunna bära de här trygghetssystemen.

Fru talman! Jag har redan meddelat att Börje Nilsson kommer att mera ingående ta upp frågan om sjukpenningen. Men låt mig säga ett par ord. Det skorrar falskt igen, när man hör en moderat som Carlshamre stå och lovorda sjukförsäkringen, och när han liksom känner det så att han vårdar sig om den. Vi har förbättrat sjukförsäkringen steg för steg under årens lopp. Jag kan försäkra herr Carlshamre att vi naturligtvis också kommer att kunna finna lösningar på de problem som kvarstår — det gäller bl.a. deltidsarbetande och skiftarbetande. Herr Carlshamre är vice ordförande i utskottet. Jag rekommenderar honom att läsa i sitt eget utskottsbetänkande. Vi har ju tagit upp frågorna. Sedan vill jag påpeka att det finns grundprinciper i sjukförsäkringen som är helt avgörande, t.ex. principen om inkomstbortfall. När herr Carlshamre talar om att det skall vara livsvarig försäkring osv., så är det egentligen att föra folk bakom ljuset. Men jag skall inte ta upp den frågan. Jag återkommer till sjukvårdssidan. Låt mig bara få säga att en viktig uppgift för Dagmarreformen var ju att avlösa det tidigare prestationsrelaterade ersättningssystemet med ett system som bättre är anpassat till patienternas behov av vård. Vi vet av erfarenhet att vårdutnyttjandet är i hög grad relaterat till tillgängliga vårdresurser och till vårdbehovet. Ett fortsatt prestationsrelaterat system skulle alltså utifrån ett behovsperspektiv ha bidragit till att förstärka de regionala obalanserna. Det ville vi inte vara med om. Det har ju under en lång följd av år varit lätt att rekrytera läkare till storstadslandstingen, medan det är många vakanser och hög omsättning på mindre orter och i glesbygden — det behöver inte bara gälla Norrbotten eller Norrland. Jag skulle gärna vilja rekommendera både Nils Carlshamre och Kenth Skårvik att ta en tripp till Värmland, till min egen hemstad Filipstad, till Hagfors etc. Det ger en bild av problemet. Den här snedfördelningen har ju förstärkts av att privatläkarna också etablerat sig så starkt främst i storstäderna — 0,4 26 av dem i Norrbotten, 36 20 i Stockholm. Till detta kommer att fritidspraktikerna är lika snett fördelade — 0,6 90 av dem i Norrbotten, 28,5 26 i Stockholm. Ett faktum som vi hade att utgå från var också att de regionala skillnaderna ökat på senare år, samtidigt som den nya hälsooch sjukvårdslagen förutsätter att vi går mot en bättre balans. Detta var ju frågor som låg till grund för Dagmarreformen. Låt oss vänta, herr Carlshamre, tills vi får tillfälle att både följa upp reformen och analysera den — det var ju meningen. Då tror jag att herr Carlshamre skall finna att den har betytt — och kommer att betyda — ofantligt mycket för utvecklingen av en rättvis hälsooch sjukvård ute i bygderna.

Fru talman! De borgerliga partierna riktar på nytt ett angrepp mot sjukförsäkringen och därmed mot den sociala och ekonomiska tryggheten för människorna. Våren 1982 föreslog den borgerliga regeringen införande av karensdagar, sänkt sjukersättning och försämrade pensioner, vilket väckte kraftiga reaktioner hos allmänheten. Vi hade också en omfattande debatt i riksdagen om de här tingen. Den borgerliga majoriteten drev dock igenom sina förslag, vilka hade inneburit, om de gällt i dag, väsentligt försämrade villkor i sjukförsäkringen. För pensionärerna hade de inneburit lägre pensioner — mellan 2 000 och 3 000 kr. lägre. Det är värt att uppmärksamma i dag. Vi socialdemokrater redovisade vid det tillfället ett budgetförslag, som gav utrymme för bevarad sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, värdesäkra pensioner och höjda barnbidrag, samtidigt som budgetunderskottet skulle minska. Redan då visade vi att vi har råd att bevara den sociala tryggheten, om vi låter rättvisa och solidaritet avgöra var besparingarna skall ske. Efter det socialdemokratiska segervalet 1982 upphävde vi i allt väsentligt de borgerliga försämringarna, vilket innebär att sjuka, handikappade, arbetslösa och pensionärer har fått tillbaka sin standard, frånsett devalveringseffekten som alla har fått bära. De borgerliga partierna med moderaterna i spetsen återkommer nu med sina förslag om försämringar av sjukförsäkringen. Ingenting har de lärt av den uppslitande striden från 1982. Genomförs dessa försämringar får de kännbara effekter för de försäkrade genom att sjukpenningen sänks till 60 resp. 80 26. Det slår naturligtvis oerhört hårt mot de människor som lever på marginalen. Det är fråga om märkbara förändringar. Här kan vi konstatera att centerpartiet har hoppat på den moderata vagnen. Centerpartiets motion och även reservation i socialförsäkringsutskottet har skapat förvirring och oro i centerleden. Det senaste beskedet från centerpartiet är tydligen att man håller fast vid försämringen av sjukpenningen. Reaktionerna kommer naturligtvis inte att utebli. Centerpartiet ställer upp för den moderata fördelningspolitiken. Det är ett konstaterande som vi kan göra i debatten. Det är beklämmande att centerpartiet har intagit denna ståndpunkt, dvs. att man har valt den konservativa vägen. Reaktionerna kommer helt uppenbart att växa ute i landet mot sådana här tendenser. I förmiddags uppvaktade 300 byggnadsarbetare bara från innerstaden företrädare för de borgerliga partierna. De protesterade kraftigt mot vad som nu sker och krävde rättvisa och trygghet. Det är klart att sådant borde ge de borgerliga partierna en tankeställare, men det är väl att hoppas för mycket. Vi socialdemokrater motsätter oss varje attack mot den svenska välfärden. Sjukförsäkringen, som vi i dag behandlar, är till för att skydda människor från att utöver en dålig hälsa också få en förstörd ekonomi. Avsikten är alltså att man skall ha råd att söka vård eller att stanna hemma när man blir sjuk, så att man snabbare och säkrare får tillbaka sin hälsa och arbetsförmåga. Det är motivet bakom sjukförsäkringen och det överger vi inte. Många människor är beroende av den trygghet som vi har byggt upp i landet. En del drabbas emellanåt av diverse akuta åkommor, medan andra lider av kroniska sjukdomar. Vissa sådana sjukdomar medför långvariga sjukperioder, medan andra sjukdomar medför upprepade korta sjukledigheter. För astmatiker, diabetiker, hjärtoch kärlsjuka, epileptiker, njursjuka eller för personer som drabbats av arbetsskador skiftar sjukdomsperioden. Gemensamt för alla finns sjukförsäkringen som en god trygghet. Det tycker vi är viktigt i ett samhälle som vårt. De borgerliga förslagen till försämringar slår olika för människor och drabbar främst dem som arbetar i dålig miljö eller har svag hälsa. Det är en åtgärd som i första hand är direkt riktad mot arbetstagarna inom LO kollektivet. Tjänstemannagrupperna har som bekant förmåner i form av sjuklön inskrivna i sina avtal och berörs inte vid det här tillfället av de borgerliga partiernas förslag. Debatten i dag handlar naturligtvis inte bara om sjukförsäkringen utan om väsentligt mycket mer. Den handlar om grundläggande ting i det svenska samhället. I den moderata motionen 1984/85:452 med Ulf Adelsohn i spetsen talar man om att en systemförändring skall genomföras. Även Sven Aspling har varit inne på den frågan. Det innebär i förlängningen ett grundskott mot den svenska välfärden. Vi kan bara se inledningen ännu, men vad man syftar till kan ju var och en förstå. Den offentliga sektorn skall pressas tillbaka. Vård, omsorg och trygghet skall säljas ut på aktiemarknaden. Det är verkligheten i moderaternas värld, där centern och folkpartiet ställer upp för de moderaterna idéerna. Därmed skulle viktiga delar av det som samhället i dag står för kopplas bort från det demokratiska beslutsfältet. I moderaternas tal och program framträder allt tydligare bilden av ett återtåg till det gamla klassamhället. Försäkringar privatiseras och självrisker höjs. Det är inskrivet i program och motioner. Vård, omsorg och utbildning skiktas efter klass och betalningsförmåga. Det blir konsekvensen. Detta kallar moderaterna för ökad frihet för människorna. Jag tycker att det är att bruka våld på ett sådant fint begrepp som frihet. De borgerliga partierna lämnar inte något område orört. Man föreslår t.ex. i motioner att statsbidrag till färdtjänst, driften av särskolor och hem för vård eller boende skall avvecklas eller reduceras. Debatten handlar också om detta, och det är överraskande att de borgerliga partierna ger sig på samhällets stödåtgärder på de här områdena. De människor det här handlar om behöver naturligtvis samhällets hjälp i väldigt många former för att klara sitt dagliga liv. Färdtjänsten är t.ex. viktig för många rörelsehindrade för att de skall kunna komma ut i samhället. Moderaterna unnar dem tydligen inte den möjligheten. Man slår ner på särskolor och vårdhem. Det vi har byggt upp i form av service, hjälp och bidrag har betraktats som medborgerliga rättigheter. Dessa vill nu de borgerliga partierna beskära. Jag tycker att det är en rå och kall inställning till andra människor som växer fram genom den moderata propagandan, och jag är övertygad om att den skrämmer väldigt många människor i vårt samhälle. Försämringarna i de sociala villkoren måste ske med hänsyn till det stora budgetunderskottet och med hänsyn till samhällsekonomin, säger Nils Carlshamre och andra. Omtanken om budgetunderskottet kunde ju de borgerliga ha känt under sina regeringsår, då de skapade den ekonomiska krisen. Nej, besparingarna i sjukförsäkringen, i färdtjänsten och på många andra områden skall inte användas för att betala av på statsskulden, utan de skall användas för att genomföra skattesänkningar, främst för förmögna grupper. Det är ju sanningen. Skattesänkningarna blir obetydliga för låginkomsttagare och människor med normala inkomster, men sedan ökar de efter hand och uppgår i högre inkomstlägen till rejäla belopp. De borgerliga partierna angriper de beräkningar som vi har gått ut med. Jag vill säga att beräkningarna är riktiga — vad man kommer fram till beror ju på vilken inkomst man utgår ifrån. Men det intressanta är naturligtvis inriktningen i allt detta, den totala effekten av det som de borgerliga föreslår på den sociala sidan och i fråga om skatterna. Det är försämringar i sjukförsäkringen, höjning av avgiften till arbetslöshetskassan, slopande av skattereduktionen för fackföreningsavgiften, höjda hyror osv. Deras förslag innebär vidare att avgifter måste höjas i den kommunala verksamheten, för kommunerna får också mindre pengar. Det är den totala effekten man måste se till, och den blir betydande för stora delar av vårt folk. Det innebär ju att vanliga inkomsttagare får försämringar i den sociala tryggheten liksom avgiftshöjningar och skattehöjningar på flera tusen kronor, medan höginkomsttagare, förmögenhetsägare och liknande får generösa skattesänkningar. Detta är verkligheten, och den kan man inte bestrida. Det är den totala effekten av de borgerliga förslagen, där moderaterna går i täten. Löntagarna skall klämmas åt och de rika och välbeställda gynnas, liksom under den borgerliga regeringsperioden, liksom när vi diskuterade sjukförsäkring och pensioner 1982. Det är en djupt orättfärdig politik, som socialdemokraterna med all kraft bekämpar. Att sörja för den sociala tryggheten är en av arbetarrörelsens viktigaste uppgifter. För stora grupper kom också det målmedvetna reformarbetet under många år att innebära trygghet i vardagen och frigörelse från ekonomiska bekymmer vid sjukdom och handikapp och på ålderdomen. I begreppet välfärdssamhället, som står för trygghet och säkerhet för medborgarna, ligger också någonting annat, nämligen ett slags gemenskap, symboliserande solidaritet, hänsyn och medkänsla människor emellan. Detta är en god grund att stå på i samhällsarbetet, och den ställer också socialdemokratin upp på. Fru talman! Jag har i allt väsentligt uppehållit mig vid de borgerliga reservationerna om sänkt kompensation inom sjukförsäkringen. Detta är naturligtvis den allra viktigaste frågan i det betänkande vi nu behandlar. Där finns emellertid också en annan viktig fråga, nämligen kompensationsnivån för deltidsoch delårsarbetande, som har tagits upp i tre reservationer. På den punkten har utskottet under tidigare år skrivit mycket kraftfullt om att en lösning måste åstadkommas för den här gruppen. Det är utan tvivel en besvärlig fråga. Detta önskemål om förbättringar inom sjukförsäkringen måste åtgärdas, och det ställer alltså utskottet upp på. I årets betänkande redovisas en öppning i frågan, och den går ut på att parterna på arbetsmarknaden är ense om att gemensamt och i kontakt med statsmakterna utreda nuvarande sjukersättningssystem i syfte att nå likvärdiga villkor för olika kategorier anställda, däribland deltidsanställda. Man säger också att arbetet måste vara avslutat i oktober 1985. Det kommer alltså mycket snart att föreläggas oss ett förslag, och enligt utskottets mening är det viktigt att denna tidplan hålls och att frågan löses. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Fru talman! Detta var något av en spänd förväntans upplösning i nästan intet. Här har utskottets värderade ordförande två gånger aviserat att Börje Nilsson skulle tala om sjukpenningförsäkringen. Så kommer han upp och talar i 15 minuter, varav en och en halv minut om sjukpenningförsäkringen och 13 och en halv minut om helt andra ting, som över huvud taget icke behandlas i dag, varefter han avslutar med osanningen att han i huvudsak har uppehållit sig vid sjukpenningförsäkringen. Han talar om folkpensioner, han talar om färdtjänst, han talar om hemtjänst och jag vet inte om vad som alls inte hör hit. Dessutom polemiserar han mot förslag som ingen människa har framfört. Det finns ingen som har föreslagit begränsad färdtjänst, det finns ingen som har föreslagit begränsad eller avskaffad särskola. Det finns förslag om annan finansiering, och där vill jag gärna passa på att ge Börje Nilsson ett tips; jag vet att han är starkt engagerad för handikappades problem. Skall vi knyta förbättringar av omsorgen om handikappade till den verkligt fattiga i detta land, nämligen svenska staten, och vad den kan åstadkomma, då lär det bli kärva tider för de handikappade framöver. Det är alltså den svenska staten, inte kommunerna, som är fattigast i detta land. Men det hör inte hit, för det var inte detta vi skulle tala om. Börje Nilsson sade att det hade varit en uppvaktning, t.o.m. en stor demonstration, där man vänt sig till de borgerliga partierna för att protestera mot försämringar i sjukpenningförsäkringen. Uppenbarligen har man vänt sig till Börje Nilsson också, för han hade ett stort dokument i handen med ett rött sidenband om som jag förmodar att han har fått i det sammanhanget. Det var nog behövligt, för det som var kärnfrågan — att demonstrationerna och protesterna till tre fjärdedelar gällde den orättvisa och dåliga sjukpenning man har i dag inom den av socialdemokraterna iscensatta sjukförsäkringen — snuddade Börje Nilsson inte vid. En fjärdedel på sin höjd av problemet gäller de ändringsförslag som i dag föreligger. Inte med ett ord annat än med hänvisning till vad man tidigare sagt rörde Börje Nilsson vid de riktigt stora problemen för de delårsarbetande, de deltidsarbetande, de skiftarbetande och de timavlönade. Där nöjer sig utskottsmajoriteten med en from förhoppning om att tidigare uttalanden äntligen skall leda till någonting, fastän de aldrig förr har lett till någonting. Man anvisar ingen som helst väg för hur man skall kunna nå en förbättring eller för hur man skall kunna finansiera de kanske 4 å 5 miljarder om året som det kostar att rätta till de här bristerna. Vi har åtminstone börjat med att peka på att en utjämning inom systemet kan ge något av de resurser som vi behöver för att kunna avhjälpa de värsta orättvisorna. Egentligen borde uppvaktningen och demonstrationen huvudsakligen ha riktat sig till Sven Aspling och Börje Nilsson, för det är ju ni och er grupp mer än några andra som bär ansvaret för att sjukförsäkringen i dag är så försummad, så orättvis och så otillräcklig som den är.

Fru talman! Börje Nilsson har tydligen helt anslutit sig socialdemokraternas propaganda när det gäller det statsfinansiella läget. Han har inte beaktat att vi år 1990 har 1 000 miljarder i statsskuld. Med en alltmer accelererande fart går vi faktiskt mot en sådan situation, där man kommer att få diskutera betydligt större nedskärningar i betydligt känsligare områden än vad diskussionen i dag gäller. Börje Nilsson framställer också de förhandlingar som nu pågår mellan LO och SAF som helt rättfärdiga. Jag kan inte förstå varför ett förhandlingsarbete skulle vara orättfärdigt om kompensationsgraden skulle ligga på 80 96, såsom vi från centern föreslår. Beträffande de orättvisor som i dag förekommer i sjukförsäkringssystemet kan man inte bortse från att det kan vara lika rimligt att utgå från en annan kompensationsgrad i sådana förhandlingar. Därför är det fullt möjligt att avtalsvägen undanröja de orättvisor som en sänkning av kompensationsnivån skulle kunna innebära. Sedan talar Börje Nilsson mycket varmt om att bördorna skall vara lika fördelade mellan medborgarna. Då får man kanske påminna Börje Nilsson om vad som har hänt under de år som socialdemokraterna har varit i regeringsställning. Jag kommer från ett glesbygdsdistrikt i Västerbottens län. Jag lever rätt nära människorna och känner till hur de drabbas av den nuvarande regeringens åtgärder. Låt oss ta t.ex. den höjning av bensinskatten som genomfördes. Den drabbar låginkomsttagarna i glesbygder betydligt mer än höginkomsttagarna i storstäderna. Eller låt oss ta den aktuella skatterabatten, som även era egna tycker är typiskt valfläsk. Regeringens förslag innebär att direktörer i bilindustrin, generaldirektörer, statsråd, landshövdingar och vi riksdagsledamöter med relativt eller mycket höga inkomster får förbättringar, medan låginkomsttagarna, såsom småbrukare, egenföretagare, lanthandlare, fiskare och renskötande samer, inte får någon sådan skatterabatt. Är det en rättvis fördelning av de mycket knappa ekonomiska medel som vi förfogar över? Dessutom får alla vara med och betala dessa julklappar som socialdemokraterna så generöst delar ut strax före valet. Jag tycker att det är mycket orättfärdigt att göra på det viset. Centerpartiet har en alldeles egen politik och egen profil. Vi går inte i moderaternas ledband. Det bör Börje Nilsson göra klart för sig. Läs vårt förslag när det gäller sjukförsäkringen. Där framgår det klart och tydligt att man gör fel när man påstår att centerpartiet går i moderaternas ledband. Vi från centerpartiet tycker inte heller att det är fel att diskutera andra besparingsformer än just dem som vi i dag har att ta ställning till.

Fru talman! När det gäller delpensionen, som Börje Nilsson tog upp, är vi helt på det klara med att utskottet vid flera tillfällen har uttalat sig på ett kraftfullt sätt i denna fråga. Vi är ganska överens om att något måste hända, men ingenting händer. Vår reservation handlar om att något måste göras åt detta. Vi är också helt överens om att budgetunderskottet i det här landet är för stort och att vi måste göra något åt det. Från folkpartiets sida har vi gått ut och talat om vilka besparingar vi vill göra under detta år. 1,8 miljarder av dessa besparingar gäller sjukförsäkringen. Det är ganska fantastiskt hur man från Börje Nilssons och övriga socialdemokraters sida kan måla upp detta som något fruktansvärt. Tänk om ni från er sida hade målat upp de skattehöjningar som genomförts under året på samma sätt. Det kan vara intressant att jämföra effekterna av de besparingar som vi föreslagit inom sjukförsäkringen med de åtgärder som socialdemokraterna har vidtagit under den tid de har varit i regeringsställning. Efter valet 1982 genomfördes en kraftig devalvering. Den urholkade en vanlig familjs hushållsbudget med flera tusen kronor. Momshöjningen 1982 på 2 90 betydde ungefär 1 500 kr. i ökade kostnader för en vanlig barnfamilj. Lika mycket innebar bensinskattehöjningarna. Jag instämmer helt i det som Karin Israelsson sade om detta tidigare. Även fastighetsskatten kommer att drabba folk. Vi har också alla andra skattehöjningar — det rör sig om ett sjuttiotal — som har inneburit ökade kostnader på tusentals kronor för familjerna. Detta målas emellertid inte upp med några fantastiska spökhistorier. Man tycker att socialdemokraterna borde vara försiktigare med orden när de går till attack mot våra förslag till besparingar inom sjukförsäkringen. Vi anser också, uppenbarligen till skillnad från socialdemokraterna, att ett politiskt parti skall gå ut före valet och tala om vilka besparingar det vill genomföra. De långtidssjuka, som också togs upp i debatten, drabbas trots allt inte. Vi föreslår från vår sida, liksom också centern, att det i fråga om de långtidssjuka lämnas 90 96 ersättning, vilket överensstämmer med förhållandena i dag.

Fru talman! Jag märker att de borgerliga företrädarna är irriterade, och jag förstår att de är hårt trängda i den här debatten. Det måste också finnas en oerhörd kritik inom de egna leden, i varje fall inom centern och folkpartiet. Jag vill ta upp några saker som är viktiga i den här debatten. Sjukförsäkringen är väsentlig. Det är en viktig reform för många. Denna reform vill de borgerliga försämra. Men jag tror också att det är viktigt att peka på helheten, tendensen i samhället, vad som håller på att ske på borgerligt håll. Jag tror att det är viktigt att uppmärksamma det. Det handlar inte bara om sjukförsäkringen, det handlar även om färdtjänsten. Nils Carlshamre sade att den inte föreligger till behandling i dag. Nej, men det finns en moderatmotion som handlar om att man skall sänka statsbidraget till färdtjänsten för handikappade. Det är klart att detta innebär sämre resemöjligheter för den gruppen — det är helt uppenbart. Man säger från borgerligt håll att vi inte har råd med tryggheten i Sverige på grund av budgetunderskottet och samhällsekonomin. Men de pengar man får in genom försämringen av sjukersättningen skall inte användas för att ta ned budgetunderskottet, de skall användas till generösa skattesänkningar för andra grupper i samhället — höginkomsttagare och förmögenhetsägare. Det är hela sanningen. Här säger man att man skall försöka klara upp samhällsekonomin — men det är ju inte riktigt. Det är att föra människorna bakom ljuset. Man klämmer åt löntagarna för att sedan gynna sina egna väljargrupper. Det är vad som sker. Det är dessa tendenser som finns i den borgerliga politiken, och då måste vi naturligtvis reagera. Det finns i dag många olika synpunkter när det gäller sjukförsäkringen. Det finns önskemål om förändringar och förbättringar — speciellt för deltidsarbetande. Det är viktigt att man löser dessa frågor, men att först genomföra försämringar och sedan komma med förslag till förbättringar är en underlig uppläggning av reformarbetet. Jag tycker att denna debatt visar tendensen i vad som håller på att ske i det svenska samhället. Det är de vanliga inkomsttagarna som skall klämmas åt, och det märkliga är att centern och folkpartiet hoppar upp på den moderata vagnen.

Fru talman! Jag berättade tidigare att moderaterna har föreslagit besparingar i budgeten på ungefär 21 miljarder kronor. Av dem är ungefär hälften till för att minska budgetunderskottet, och den andra hälften är huvudsakligen till för skattesänkningar — i några fall också för utgiftsökningar, men i huvudsak är det fifty-fifty. Det är inte så, att den ena besparingen har blivit reserverad för att man skall kunna sänka budgetunderskottet och den andra för att man skall kunna sänka skatten. Det är ungefär hälften av varje. Sjukförsäkringen är inte något undantag. Detta är att använda pengar till att i någon mån försöka restaurera statens urusla affärer — och tyvärr är det nödvändigt; det hade varit mycket skönare om vi hade sluppit det. Vi hade varit glada om vi hade kunnat använda alltihop till skattesänkningar eller till att förbättra den sjukförsäkring som är i så stort behov av förbättring. Det finns inga förslag om försämringar, som Börje Nilsson talade om. Det finns förslag om finansieringen. Till Börje Nilsson vill jag återigen säga: Om vi skall knyta möjligheterna till förbättringar för t.ex. de stora handikappgrupperna till betalningsförmågan hos den utfattiga staten, då lär dessa grupper få det kärvt framöver. Det är bl.a. av detta skäl som vi tycker att man skall genomföra förändringar på det här området. Det har sagts att förslagen vi kommer med skulle vara orättvisa. Det är de egentligen inte. De förslag till förändringar till sjukförsäkringen som vi har lagt fram drabbar på procenten och promillen alla lika. Sedan är det så, att grunden — den i många avseenden otillfredsställande sjukförsäkring vi i dag har — är sådan att slutresultatet blir högst olika. Det är det vi vill börja göra någonting åt, men socialdemokraterna och utskottsmajoriteten nöjer sig med fromma förhoppningar om att det man har sagt någon gång tidigare skall lända till efterrättelse — utan att anvisa några vägar för hur det skall gå till. Det är faktiskt också så, att det för att de föreslagna förändringarna — eller med Börje Nilssons terminologi försämringarna — skall drabba alla inte krävs någon tvångslagstiftning på arbetsmarknaden. De som i dag har förmånen av goda sjuklöner får den översta biten av sin arbetsgivare. Om vi får igenom sänkningar av kompensationsnivån betyder detta mindre pengar från försäkringen till arbetsgivaren och i nästa avtalsförhandling självfallet mindre pengar att förhandla om. Detta kommer att leda till att man även här får acceptera antingen ett försvagat sjukpenningskydd eller ett mindre löneutrymme. Det är inte alls så, att de som i dag har det bra självklart skall behålla allt det goda de har oberoende av de här förslagen och att dessa bara drabbar vissa grupper. Förslagen är, så långt det är möjligt att göra med de medel som står till riksdagens förfogande, rättvisa och lika drabbande alla.

Fru talman! Börje Nilsson påstår att vi från de icke-socialistiska partierna går ut i valrörelsen för att gynna våra egna väljargrupper. Jag vet inte om de deltidsarbetande kommer att rösta på centerpartiet därför att vi i debatten i dag för fram en möjlighet att förbättra deras sjukersättning. Jag vet inte om arbetslösa ungdomar tycker att det är bra att vi ser till att statens finanser stärks, så att de har möjlighet att framöver få ett arbete. Men vad jag vet är att vi slåss mot de orättvisor som för närvarande finns i sjukförsäkringssystemet. Deltidsarbetande kvinnor får en fjärdedel av lönen när de är sjuka. Ta de hemarbetande! Regeringen har — orättfärdigt, vill jag påstå — beslutat att helt avskaffa deras ersättning från den allmänna sjukförsäkringen. Socialdemokraternas politik är att de som har lyckats få ett jobb skall vara kollektivt försäkrade, medan de som på heltid arbetar med omsorg om de egna barnen skall förvägras ersättning från samhället för sitt arbete och dessutom utestängas från den kollektiva sjukförsäkringen. Är det rättfärdigt att göra på det viset, Börje Nilsson? Jag är inte säker på att de här nämnda grupperna kommer att rösta på oss i valet. Det är inte därför som vi har gått ut med våra motionskrav. Vi har faktiskt andra avsikter när vi skriver våra motioner än att kraven skall vara aktuella i en valdebatt och locka så många väljare som möjligt till oss. Vi tar en sådan här debatt, även om den kan vara besvärande. Att den är besvärande beror mycket på den eld som man från socialdemokratisk sida blåser under. Det finns all anledning att ta på allvar det som en arbetare i tidningen Metallarbetaren säger angående löneavtalet: Man kan acceptera det, tack vare att det är en socialdemokratisk regering. Hade det varit en icke-socialistisk regering, skulle kravet oförbehållsamt ha varit 15-20 96 högre lön. Det är samma förhållande som gäller i dessa frågor. Är det ett ickesocialistiskt parti som kommer med ett förslag, gör man från socialdemokratiskt och fackligt håll allt för att skapa och blåsa under ett missnöje. Jag kan också påminna om vad finansministern skriver i finansplanen: Vi måste pröva både ytterligare besparingar och skattehöjningar för att nå balans i budgeten. Det uttalandet bör väl också Börje Nilsson och hans parti skriva under, eftersom finansministern står bakom det.
Fru talman! Börje Nilsson sade att han märker en irritation hos oss och att vi känner oss trängda. Så är inte fallet. Vad vi kräver är ärlighet och uppriktighet i framställningen av de motioner som vi har väckt. Det är klart att vi, precis som Börje Nilsson sade, har diskuterat dessa frågor inom våra egna partier. Jag hoppas faktiskt att också ni gör det inom ert parti, så att ni vet vilka förslag ni för fram. Vi tror att vi genom vårt förslag kan få så många som möjligt att till en så liten kostnad som möjligt hjälpa till att få ned budgetunderskottet, som vi alla är överens om är för stort. Är det något som har fördärvat familjernas ekonomi, så är det de skattehöjningar som ni själva har genomdrivit under den tid som har varit och som träder i kraft framöver. Jag hoppas och tror att väljarna begriper att de, om det blir en fortsatt socialistisk majoritet, med ränta och mycket till, efter valet, får betala tillbaka den skatterabatt som de kommer att ges i sommar.

Fru talman! Det är naturligtvis viktigt, Kenth Skårvik, med ärlighet och uppriktighet. Det är ärligt och uppriktigt att ge den upplysningen att folkpartiets förslag innebär försämringar i sjukersättningen. Också andra förslag som ni har lagt fram betyder försämringar för lågoch normalinkomsttagare. Det är väsentligt att man går ut och talar om detta för sina väljargrupper och för svenska folket. Det är ärlighet i politiken. Nils Carlshamre säger att vi måste klara de handikappades och pensionärernas situation och att vi måste göra andra förbättringar inom sjukförsäkringssystemet. Det är naturligtvis riktigt. Men det skall inte ske på det sätt som de borgerliga partierna har tänkt sig. Här skall man alltså klämma åt de svaga i samhället, låginkomsttagare och normalinkomsttagare. Det är ingen riktig uppläggning. Det är inte att fördela bördorna på ett rättvist sätt. Vi måste givetvis hjälpa de handikappade och andra grupper. Men då får det ske med en finansiering där alla hjälps åt och inte på detta sätt där man klämmer åt vissa grupper. Moderaternas förslag om skattesänkningar innebär totalt sänkningar med 22 miljarder kronor. Det är sanningen, som jag tycker att man skall redovisa. De pengar som moderaterna sparar in genom försämringarna skall inte användas för att minska budgetunderskottet — det har framgått tidigare — utan de skall användas till de rikas kalas. Det är den enkla sanningen. Varför inte erkänna det? Varför inte tala om det för svenska folket? Det vore en ärlig propaganda.

Fru talman! Socialministern är en överraskningarnas man. Man vet aldrig riktigt vad som kommer att hända när han går upp talarstolen. Ibland är han riktigt rolig. Ibland är han ovettig. Och ibland, som i dag, är han magistral. Han talar också om en viss chefsredaktör i Malmö. Får jag erinra om en chefsredaktör i Växjö, för Smålandsposten, på 1870-talet, som under Preussens värsta expansionsperiod vid något tillfälle skrev: Smålandsposten har vid flera tillfällen varnat för Bismarck. Det låter ungefär på samma sätt, när Sten Andersson säger: För tre år sedan varnade jag de borgerliga partierna. — Vi har noterat varningen, men mer än notera kommer vi aldrig att göra med Sten Anderssons varningar. Jag vill gärna tillfoga i all denna debatt om samarbete, om ledband, om vem som har gett sig för vem att vi moderater har inget behov och ingen Önskan att leda vare sig centerpartiet eller folkpartiet i band. Vi har fuller nog med att syssla med Sten Andersson, Sven Aspling och Börje Nilsson. Får jag också, fru talman, rätta en försummelse från tidigare inlägg. Det torde finnas en reservation kvar som inte har yrkats bifall till och som det inte heller kommer att yrkas bifall till, om inte jag gör det. Under förutsättning av bifall till reservationerna 1 och 9 vill jag yrka bifall också till reservation 14, som handlar om budgetkonsekvenserna.

Fru talman! Sten Andersson tog upp detta i den allmänpolitiska debatten — det är alldeles klart. Men han gav också signaler till krig, och jag tror att han är mycket tacksam över att vi står fast vid det här förslaget, för det ger honom anledning att gå i polemik med centern, att ytterligare försöka trappa upp det krig som pågår och att understryka eventuellt avvikande meningsyttringar i vårt parti. Sten Andersson kan inte vara helt ovan vid att få ta emot kritik från de egna. Så är det när man verkar i ett folkrörelseparti. Det finns frågor som väcker debatt i partiet, och det är väldigt bra att det finns möjligheter även för medlemmar ute i rörelsen att visa vad de tycker. Vi har i centerpartiet dessutom varje år en riksstämma, där man kan ta upp och debattera sådana här frågor. Det finns inga skäl att misstänkliggöra och skapa villrådighet i frågan om vad centern står för i detta sammanhang i dag. Vi står för reservationen i utskottet när det gäller 1985/86 års budget. Det är precis vad som behandlas här i kammaren i dag, och det är också den reservationen som jag har ställt upp för och yrkat bifall till. I centerpartiet pågår också ett ständigt arbete på att förbereda förslag beträffande budgeten för nästkommande budgetår, och det antar jag är fallet också inom de andra partierna. Debatten i dessa avseenden måste vi få bedriva internt inom centerpartiet, och det kommer vi att göra också fortsättningsvis. När det sedan gäller talet om de avtalsslutande parterna vill jag säga att det finns all möjlighet för dessa att från en lägre kompensationsnivå kompensera upp till den nivå som man anser att det finns ett löneutrymme för. Det skapar ingen förvirring att kompensationsnivån är 80 96 i stället för 90 Jo under de första 30 dagarna, utan det bör vara fullt möjligt att genom förhandlingar klara ut sådana frågor. Jag vill ytterligare slå fast att vi med de krav som vi för fram i de motioner som behandlas i detta betänkande stödjer de svaga i dagens samhälle. Vi ser det också som möjligt att göra besparingar genom omfördelningar. Detta är inte något hot mot låglönegrupper, utan det är till fördel för dem som i dag har det svårt om vi härigenom kan förändra ersättningen till deltidsanställda, skiftarbetande och motsvarande kategorier.

Fru talman! Socialministern säger att arbetarrörelsen aldrig har sökt strid men ej heller någonsin väjt undan för striden när den varit nödvändig. Det är just det som ni gör nu. Ni försöker undvika striden fram till den 15 september. Vi har här diskuterat stora och besvärliga besparingsförslag. Om regeringens förslag vet vi bara — för det har regeringen uttalat — att man måste förstärka budgeten med någonting i storleksordningen 6 000 milj.kr. per år under de närmaste tre åren. Men inte en enda av de kronorna vet vi var regeringen skall ta. Vi tror oss ha förstått att regeringen inte räknar med att höja några skatter, och då måste man alltså spara ca 6 miljarder om året på budgeten de närmaste tre åren — men det får vi inte veta någonting om. Jag tror att vi också vågar gissa att det är omöjligt att spara så avsevärda belopp utan att röra vid de system där de stora pengarna finns. Detta får vi emellertid inte veta förrän efter valet, om socialdemokraterna vinner, därför att de undviker strid för att slippa riskera att förlora valet. Fru talman! Det var inte socialministerns avsikt att verka magistral. Jag hade en gång tidigare i dag, på tal om Dagmarreformen, anledning att nämna vad som kan hända när man — kanske i bästa välmening — siktar åt ett håll och träffar åt ett annat. Vi har nu noterat att även på det lägre planet gäller detsamma socialministerns talekonst — man kan sikta åt ett håll och träffa åt ett annat.

Fru talman! Jo, herr socialminister, centerpartiet lyssnar på folket. Vi vill spara, därför att småfolket också är oroat över det stora budgetunderskottet och vart det skall bära hän. Det är vi som lyssnar på de hemarbetande. Har ni socialdemokrater någon handlingskraft när det gäller att åstadkomma förbättringar för de hemarbetande? Ni överger dem helt och hållet, men vi i centerpartiet lyssnar på dem. Vi lyssnar på de deltidsarbetande, de studerande, egenföretagare, dem som är skiftarbetande och som i dag har en orättfärdig sjukersättning. Det är det som är bakgrunden till att vi i dag lägger fram förslag om att förändra kompensationsnivån. Vi ser vårt förslag som en helhet, men socialministern tar strid om en detalj i detta stora förslag. Det är illa att socialministern isolerar en fråga som i sig har en så enorm räckvidd. I vår motion som behandlas i detta betänkande har vi beskrivit omständigheterna kring denna fråga. Handlingskraften saknas i dag hos regeringen för att göra någonting för dessa grupper, och då är det skönt för en socialminister att kunna söka strid i en sådan här fråga, som är isolerad från de andra. Det leder debatten åt helt galet håll. Jag kan inte ge något tips om hur utgången blir på centerns stämma i sommar. Det är möjligt att Sten Andersson har vägar för att informera och för att få information, men centerpartiet har en fri debatt och styr inte debattutgången, utan det får visa sig under sommarens lopp.

Fru talman! För någon månad sedan sade min namne socialministern i den här kammaren att han kunde förstå de känslor som moderaternas sjukpenningförslag väckt bland LO-medlemmar. Samtidigt sade han också att han förstod att jag inte blev irriterad därför att jag som ledamot av riksdagen skulle slippa drabbas av förslaget, vilket däremot inte skulle gälla mina arbetskamrater på Kockums i Malmö. Socialministern gjorde sitt inlägg kanske inte helt omedveten om att jag, på grund av kammarens regler, inte kunde kommentera detta förrän tio timmar senare. Jag håller med socialministern om att människor kan bli förvånade, t.o.m. förargade då förändringar sker i sjukförsäkringssystemet. Det har jag full förståelse för. Samtidigt vill jag dock påpeka att den upprördhet som i dag kan förekomma knappast beror på moderaternas sjukpenningförslag. Nej, jag är säker på att den upprördheten beror på tolkningar av moderaternas förslag, som inte stämmer överens med partiets uppfattning. Vad det i verkligheten handlar om är medvetna missuppfattningar och direkta felaktigheter. Att moderaternas förslag på olika områden granskas av politiska motståndare tillhör spelets regler och mot det kan inget invändas. Däremot kan det kanske finnas skäl att reagera mot förslag och förvrängningar som moderaterna aldrig har presenterat. Jag hade tänkt, fru talman, att i detta anförande ta upp några exempel på den propaganda som man i dag bedriver runt om i landet mot moderaternas sjukpenningförslag. En söndag i februari i år blev jag oanmält uppvaktad av ett tiotal LO-medlemmar i min bostad, åtföljda av press och lokalradio. Nu är jag så pass väluppfostrad att jag lyssnar på människor, trots att de kommer oanmälda och trots att det är söndag. Orsaken till denna uppvaktning var självfallet moderaternas sjukpenningalternativ. Jag fick motta en LO-appell, som jag ombads överlämna till min partiledning. Nu lämnade jag, det skall jag erkänna, aldrig över denna appell. Den innehöll nämligen beskrivningar i vad gäller moderaternas förslag som inte stämde med verkligheten: moderaterna vill som vanligt vara värst och vill sänka sjukersättningen till 60 96. Var och en med det minsta förstånd måste då få den uppfattningen att moderaterna i alla lägen enbart vill betala 60 26 i ersättning vid sjukdom. Samtidigt kunde man också läsa att tjänstemän däremot fick full ersättning när de var sjuka. Runt om i landet har det förekommit flygblad där det som enda text står att läsa: I moderaternas Sverige får du bara 60 90 i ersättning när du blir sjuk. Liknande tongångar finns i många tidningsartiklar på olika ställen i vårt land. Metalli Kristianstad ger ut en liten skrift där det bl.a. står att moderaterna inför karensdagarnai sjukförsäkringen. I stora tidningsannonser talas det om att moderaternas förslag innebär för en privatanställd LO-medlem i genomsnitt en förlust på 1 260 kr. vid en veckas sjukskrivning. I Byggnadsarbetaren nr 10 1985 finns det en debattartikel som sträcker sig över en helsida, i form av ett flygblad som för övrigt lär cirkulera i Stockholmstrakten. Det står där talat om en person som gått sjukskriven länge. Personen i fråga skulle enligt egen uppgift förlora 13 500 kr. på grund av sin halvårslånga sjukdom, om moderaternas förslag varit genomfört. Ett flygblad utgivet av den socialdemokratiska fackklubben på Kockums i Malmö är med tanke på spridningsområdet mer att anses som ett papper från ett försäkringsbolag, och man måste vara mycket noga då det gäller att läsa det finstilta. I annat fall, och det är antagligen avsikten, får läsaren en helt felaktig bild. Fru talman! Det har av och till talats om att många svenska ungdomar i dag har dåliga matematikkunskaper — och ibland har det t.o.m. sagts att de skulle vara underlägsna de kunskaper som ungdomar i u-länderna har. Men såvitt jag förstår förekommer det i debatten här i dag matematiska utsvävningar kring konsekvenserna vad gäller moderaternas förslag som gör att många ungdomar i u-länder med liten utbildningstradition måste betecknas som matematiska snillen jämförda med de katastroffanatiker som står bakom moderatkritiken. Upplevelsen är helt och fullt i klass med den upplevelse man fick förra torsdagen, då kulramen tydligen rasade för en socialdemokrat — han påstod på fullt allvar att 2x3x40 är 500. Fru talman! Såvitt jag känner till har inget parti lagt fram förslag om att sjukpenningen alltid och endast skall uppgå till 60976. Därför är det förvånande att det i olika LO-appeller sprids ut felaktiga uppgifter. Man kan fråga sig: Har paniken redan brutit ut? Vad gäller moderaternas förslag om karensdag har jag svårt att förstå att detta kan vara särskilt upphetsande. Det handlar nämligen inte, — som Metall i Kristianstad och andra påstår — om karensdagar, i pluralis. Och om jag, fru talman, inte är helt fel underrättad har vi redan i nuvarande system ibland en karensdag. Den som har oturen att bli sjuk först efter kl. 24 får ingen sjukpenning för denna dag — trots sjukdomen — om inte alldeles speciella skäl föreligger. Den som däremot sjukanmäler sig före kl. 24 slipper karensdag. Vi moderater vill här att det skall vara lika för alla. — Är det så att detta är en felaktig uppgift, skall jag be om ursäkt. Jag tycker det är fel att gå ut och säga att moderaternas förslag innebär 60 Z0 ersättning. Det är lika fel som om jag skulle ha sagt att blir du sjuk i sossarnas Sverige, så får du ingen ersättning — för det får du faktiskt inte, om du ringer 5 minuter efter kl. 24. Då får du inga pengar för den första dagen. Påståendet att tjänstemännen får fullt betalt under sin sjukdom tror jag inte kan säljas utan invändningar från tjänstemännen. De menar nämligen bestämt att de har fått avstå det här utrymmet i löneförhandlingarna, och det är således i första hand en avtalsfråga. Uppgiften att en privat LO-medlem med genomsnittslön skulle förlora 1 260 kr. vid en veckas sjukdom, om moderaternas förslag blir genomfört, är direkt vilseledande. Många tror — och jag misstänker att det också är avsikten att folk skall göra det — att den nuvarande sjukersättningen kommer att minskas med just 1 260 kr. Så är det icke. Det vore mycket bättre — eller kanske rättare sagt sämre för vissa — om man i stället jämförde nettoskillnaderna, men då är det säkert inte lika intressant. Tar man hänsyn till moderaternas marginalskatteförslag — och det måste man göra — så blir förlusten i det nämnda exemplet, 1 260 kr., minskad till 100 kr. netto år 1988. Det måste vara det mest korrekta att jämföra nettoskillnaderna. Det går nämligen inte att betala hyran, telefonräkningen eller maten med bruttopengar — vilket kanske bör påpekas. Det är fel att påstå, som någon gjorde här i kammaren i fredags, att vid en borgerlig valseger skulle moderaternas samtliga höjningar genomföras men icke deras marginalskattesänkningar. Saknas något, fru talman, i ett sådant resonemang, så är det faktiskt logiken. Påståendet i Byggnadsarbetaren, att en person som varit sjukskriven ett halvt år skulle förlora 13 500 kr. om moderaternas förslag genomfördes, har jag inte kontrollerat, för det saknar i detta sammanhang intresse. Vad som däremot är av intresse är det faktum att personen i fråga vid fullt genomförda moderata förslag hade fått mera pengar i handen än han får med dagens sjukpenningssystem. Hade man vetat om det, så hade kanske inte den här artikeln blivit skriven. Det flygblad från Kockums som jag nämnde tidigare har gjort att många Kockumsanställda tror att flygbladets budskap gäller dem, men det gör det inte. Kockums LO-medlemmar har ett månadslönesystem som gör resonemanget i flygbladet helt inaktuellt. Varför håller man på, fru talman, med denna propaganda där sanningen inte prioriteras? Kan det bero på att socialdemokraterna kan tänkas förlora valet till hösten?

Fru talman! Moderaternas förslag innebär inte att LO-medlemmarna behöver lämna hus, bil eller katt vid första förkylning. Inte heller lär köerna till socialbyråerna bli längre. Däremot har dessa köer de senaste åren ökat, trots att socialdemokraterna talar om att man lyckats med sin tredje väg. Socialbidragstagarna har sedan valet 1982 ökat med mer än 65 96, eller i siffror från 300 000 till 500 000. Den verksamheten, fru talman, klarar socialdemokraterna bäst utan hjälp av moderaterna.

Fru talman! Jag trodde att Sten Andersson i Malmö skulle ta avstånd från de moderata förslag som här föreligger, för det hade ju varit konsekvent med hänsyn till hans bakgrund. Men så blev inte fallet, utan Sten Andersson uppträder här till moderaternas försvar. Jag förstår att det kan vara besvärande i det politiska arbetet i Malmö. Verkligheten är ju den, att de moderata förslagen slår hårt mot jobbarkompisarna på Kockums. Det vet arbetarna där, och det vet även byggnadsarbetarna i Stockholm mycket väl — och det är därför de protesterar. Sten Andersson! Det räcker inte med 1 260 kr. i minskning för löntagarna. Man måste ju se till helheten när det gäller de moderata förslagen. Det är inte bara sjukförsäkringen man försämrar. Det är också arbetslöshetsförsäkringen som skall frysas. Avgifterna höjs, och man skall förlora avdragsrätten för fackföreningsavgiften på 480 kr. Hyrorna höjs och pensionärer och handikappade får sämre villkor i färdtjänsten. Avgifterna höjs också i den kommunala verksamheten. Det räcker därför inte med en försämring på de 1 260 kr. som Sten Andersson i Malmö talar om, utan försämringarna blir betydligt större för jobbarna på Kockums och på många andra håll. Det är viktigt att tala om detta. Det här är naturligtvis bara en början. I Aftonbladet från i söndags stod en artikel om att skrota ATP. Det är alltså nästa förslag som kan komma i form av en motion nästa år. Skrota ATP och låt dem som vill köpa privata pensionsförsäkringar i stället! Om några veckor kommer ett sådant förslag att presenteras av de borgerliga ekonomerna i MAS. Det får vi alltså läsa i en motion nästa år. Sten Andersson! Res hem till Malmö och förklara att detta innebär ökad frihet för jobbarna på Kockums!

Fru talman! Man måste se till helheten, säger Börje Nilsson, och det tycker jag man skall göra. Det är vad vi vill. Gör man det kommer man fram till att de många människorna i vårt land inte förlorar på moderaternas förslag. I vad gäller mitt förhållande till Kockums och dess anställda vill jag säga följande: Med tanke på all den propaganda som har kastats fram mot moderaterna, baserad på sjukpenningförslaget, vill jag säga att även jag har fått många frågor nere på Kockums i Malmö. Jag har arbetat där ett tjugotal dagar i år. När jag har förklarat hur vårt förslag slår i praktiken, har många gjort den här kommentaren: Var det inte värre. Det har skapats en bild av att man mer eller mindre skulle få sin ekonomi raserad vid första influensa eller förkylning. Så är alltså inte fallet. Jag tror att ett av skälen till att man från socialistiskt håll i dag för dyra pengar för in stora annonser i dagspressen är att folk ute på företagen slutar tro på den här propagandan. Därför måste man tillämpa metoden att skrika högst för att någon gång bli trodd. Börje Nilsson tog upp frågan om A-kassan. Han brukar tillsammans med andra socialdemokrater tala om hur bra det var under perioden 1944-1976. När de borgerliga vann valet 1976 utgjorde statsbidraget till A-kassan 77 90, och vi höjde det till 90 96. Nu vill vi av finansiella skäl sänka det till 80 Jo. Då är vi, som jag konstaterar, i ganska gott sällskap.

Fru talman! Jag skall här med anledning av motioner från samtliga borgerliga partier säga något om rätten för privatpraktiserande tandläkare att vara anslutna till tandvårdsförsäkringen. De vill alla att etableringsbegränsningen skall slopas den 1 juli i år. Jag skall återkomma till det. Jag skulle kunna göra det lätt för mig, precis som utskottets majoritet, genom att bara hänvisa till decemberprotokollet 1984, vars nummer finns angivet på s. 12 i det betänkande som vi nu behandlar. Sven Aspling gjorde det också lätt för sig genom att säga att någonting nytt inte har tillkommit sedan i december. Men visst har det tillkommit nya faktorer, minst två. Sedan december 1984 har riksdagen fattat beslut om en tandvårdslag som skall träda i kraft i januari 1986 med allt vad det innebär och med all den förberedelse en sådan lag kräver. Den nya lagen betonar nämligen patientens rätt att bestämma mera över sin behandling. Det är viktigt att komma ihåg. Patienterna kommer förmodligen att kräva att få fler önskemål uppfyllda än tidigare. Många som har amalgamplomber vill ha dem utbytta mot vita plomber, bl.a. därför att det tycker att de plomber de har är fula. Patienterna kommer säkerligen också i framtiden att välja fastsittande ersättning för förlorade tänder framför avtagbara proteser. Implantatens snabba frammarsch är inte längre en spådom. I dag kan även den som inte har några tänder få en fast protes, och den som bara har några tänder kvar kan också få en sådan. Patientens rätt att bestämma över sin behandling var det — det är klart att patienterna önskar den här behandlingen. Förslag finns att försäkringsersättning också skall utgå för dessa dyrbara behandlingar. Det här kommer att bli ett stort nytt arbetsfält som kräver många nya tandläkare och många nya tandläkartimmar. Fru talman! Vi moderater yrkade avslag på propositionen om förslag till tandvårdslag i avvaktan på att riksdagen skulle föreläggas förslag om ett nytt ersättningssystem för tandvården samtidigt. I det sammanhanget skulle också reglerna för tandläkares anslutning till försäkringen behandlas — enligt socialminister Sten Anderssons svar på en fråga i denna kammare, också i december. Jag förstår att socialministern har lämnat kammaren, för han vill nog inte diskutera den här saken. Propositionen fanns också med i förteckningen inför denna vår men drogs snabbt tillbaka och därmed också hoppet om fri etableringsrätt detta år för unga tandläkare.

Så cyniskt! Moderaterna har alltsedan tandvårdsförsäkringens införande konsekvent tagit principiellt avstånd från begränsning i etableringen. Alla tidigare motiv har spelat ut sin roll. I dag är det bara ideologiska motiv som styr socialdemokraternas tänkande, och jag tror att ett önsketänkande för socialdemokraterna är att strypa den privata tandvården steg för steg ”utan att sprida ut det på gator och gränder”, för att åter citera — den här gången herr Sträng. Fru talman! Upplysningsvis kan jag nämna att tillskottet av legitimerade tandläkare 1985 blir ca 360. Av dem har ungefär hälften möjlighet att få arbete antingen i folktandvården eller också privat. Närmare hälften av tandläkarna kommer att stå utan någon som helst möjlighet till jobb. Detta är ett gigantiskt slöseri med personella och ekonomiska resurser. Utbildningskostnaderna för samhället är ju ca 400 000 kronor för varje enskild tandläkare. Till detta kommer bortfallet av den produktion studenten skulle kunna svara för, om han inte studerat till tandläkare. Men, fru talman, siffror är egentligen försumbara när man tänker på studentens, den enskilda människans, situation — med studieskulder på hundratusentals kronor och förbud att utöva sitt yrke. Förbud att utöva sitt yrke, trots att det finns många olika saker att arbeta med. Det talade vi om förra gången, och det står också i förslaget till tandvårdslag. Fru talman! Ytterligare en sak. Tidigare har antalet sökande till tillgängliga utbildningsplatser varit långt större än antalet platser. Antagningskraven har varit höga. Svensk tandvård och odontologisk forskning åtnjuter ett mycket högt nationellt och internationellt anseende. Nu söker sig våra studenter till andra utbildningslinjer, och kvoterna går inte att fylla i dag. Antagningspoängen har sjunkit till minimigränsen, och det är förståeligt. Att dra på sig stora studieskulder som leder till en mycket osäker arbetsmarknad är det få som vågar sig på. Vi är ute på en mycket farlig väg. Fru talman! En bättre genomtänkt tandvårdsförsäkring och en fri etablering från första stund hade säkerligen varit en bättre väg att gå. Vi moderater anser att etableringskontrollen bör upphöra senast den 1 juli detta år. Men, Sven Aspling, vad betyder patientens rätt att bestämma mera över sin behandling för människorna i Sveriges land, för staten och för statskassan? Fru talman! Även jag yrkar bifall till reservation 3.